Herr talman! Jag ber att få tacka Gudrun Schyman för att hon vill göra mig till både finans-, utrikesoch försvarsminister, men jag trivs så bra på min nuvarande post att jag gärna avstår från de övriga. Det är inte korrekt, som Gudrun Schyman säger, att vi inte har visat på problemen med en ökad utrikespolitisk samordning inom EG för svensk neutralitetspolitik. Det har vi gjort under många år. Det fanns med i Tage Erlanders Metalltal, och det har funnits med när vi har startat de nuvarande diskussionerna med EG. Ett av problemen är hur vi skall få företagen att arbeta i Sverige, stanna i Sverige och utvecklas i Sverige. Det är ett av de viktiga skälen till att vi vill ha ett ordnat förhållande till EG. Om vi inte får det, finns det risk både för utflyttning och för att vi inte får de investeringar i vårt land som vi önskar. Ni tar alldeles för lätt på det. Det går inte att få allt gott och inte några problem. Om man går in i en förhandling mellan EFTA och EG, måste EFTA ge en del och EG ge sitt för att vi skall komma fram till en kompromiss. Har vi inte den grundinställningen kommer vi aldrig fram. Poängen är att vi uttalar att det finns vissa saker som vi kommer att hålla mycket hårt på i förhandlingarna. Ni har fått besked i dag och tidigare, och det är tråkigt om ni inte litar på oss som förhandlare. Vi måste ändå komma hit till riksdagen och redovisa förhandlingsresultatet och få det godkänt. Per Gahrton får information i EFTA-delegationen, och han är en mycket aktiv medlem där, efter vad jag har hört. Per Gahrton använde orden ”lydstat till EG”. Skall vi verkligen behöva höra de argumenten, när vi förhandlar eller diskuterar för att värna om viktiga svenska intressen? Vårt syfte är att se till att få ett bra förhandlingsresultat, som värnar om sysselsättning, miljö och ekonomisk utveckling i vårt eget land, men också att Europa skall utvecklas. Om Per Gahrton har några kontakter ute i Europa vet han att vänstern där önskar att Sverige och de övriga nordiska länderna skall komma in i detta samarbete och medverka till en mer progressiv politik. Sverige är faktiskt en mycket attraktiv partner. Jag förmodar att Per Gahrton har några kontakter åt det hållet, och då känner han till detta. Vi har även till de grupperna sagt att de utrikespolitiska inslagen i EG gör att vi nu icke ansöker om medlemskap. Till slut vill jag, herr talman, göra en reflexion i denna fråga, som i så många andra frågor. När man hör mängden åsikter och divergerande uppfattningar frågar man sig vad som skulle hända i dessa viktiga frågor om inte mitt i detta som en fast och stark kraft fanns den svenska socialdemokratin.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig om regeringen dels är beredd att arbeta för s.k. självstyrande skolor, dels tänker vidta åtgärder för att stimulera ökat föräldraengagemang och ökad möjlighet för föräldrar att påverka skolan. Låt mig börja med att konstatera att min och Lars Leijonborgs grundläggande analys av situationen i skolan i stor utsträckning överensstämmer. Vi är överens om att det är ett problem att uppfattningen av situationen i skolan skiljer sig mellan dem som arbetar där och dem som deltar i debatten utifrån. Vi är också överens om att systemet måste göras överblickbart för dem som arbetar i skolan och att det främst är lokalt man kan hitta lösningar på skolans problem. Det arbete som pågår inom utbildningsdepartementet, och som jag redovisade i kompletteringspropositionen (prop. 1988/89:150 bil. 7, UbU 32, rskr. 330), bygger på detta synsätt i fråga om det lokala ansvaret för skolan. Utgångspunkten är ett lokalt driftansvar för skolan som innefattar också arbetsgivaransvaret. Men arbetet omfattar också vilka instrument som behövs för att garantera en fortsatt nationell likvärdighet. Lars Leijonborg och jag har likaså ett gemensamt synsätt när det gäller vikten av ökat föräldraengagemang i skolan. På en punkt skiljer sig dock våra åsikter. Lars Leijonborg förefaller vilja ge föräldrarna ett avgörande inflytande över beslutsfattandet i skolan, t.ex. genom inrättande av vad han kallar skolråd. För min del delar jag majoritetsuppfattningen vid riksdagsbeslutet i februari i år i anledning av propositionen om skolans utveckling och styrning, att föräldramedverkan i skolan inte i första hand bör ske genom att ytterligare beslutsorgan inrättas. När det gäller de konkreta åtgärder som kan och bör vidtas vill jag hänvisa till samma proposition. I den fanns redovisat ett klart ställningstagande för ökade möjligheter till föräldraengagemang och föräldramedverkan i skolan. Också i det avseendet är min grundsyn, liksom riksdagsmajoritetens i våras, att formerna för hur detta skall ske måste avgöras lokalt. De som är anställda i skolan skall enligt min mening tillsammans med ele verna ha ett avgörande inflytande över den dagliga verksamheten. Jag är mot den bakgrunden positiv till självstyre i bemärkelsen att en skolenhet med stor frihet beslutar om organisation och disponerar de ekonomiska resurser som ställts till förfogande för skolan för att uppnå de centralt och lokalt fastställda målen och ambitionerna. Jag menar dock, liksom i de tidigare exemplen, att en sådan utveckling måste beslutas lokalt. I många kommuner har man också startat försök med denna inriktning. Det är angeläget att vi från central nivå stimulerar utvecklingen. Det kan t.ex. ske genom att vi uppmärksammar och sprider positiva effekter av ”självstyrande ” skolor i samband med utvärderingen av skolan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göran Persson för svaret på min interpellation. Jag beklagar att han inte alls har utnyttjat detta tillfälle till att signalera ett omtänkande inom regeringen på skolpolitikens område. Det behövs verkligen några positiva signaler från regeringen just nu. Även om vi bortser från de akuta problem i skolan som regeringens inblandning i avtalsförhandlingarna har skapat är situationen i de avseenden som jag har tagit upp långt ifrån bra. Jag saknar tecken på den insikten i svaret. Tycker statsrådet att föräldraengagemanget i skolan är tillräckligt? Andra länder har ju lyckats mycket bättre än vad Sverige har gjort. Vet inte statsrådet att systemet med skolkonferenser fungerar mycket illa på många håll? Vet inte statsrådet att många föräldrar känner stor maktlöshet inför skolan? Jag träffar då och då människor som berättar om situationer där problem av något slag har uppstått. Då känns plötsligt det vackra talet om föräldrasamråd, elevvårdsteam och specialresurser mycket avlägset. I det läget känner föräldrarna ofta att de inte har någon möjlighet att komma tills tals med skolan eller att kunna påverka situationen. Är inte statsrådet bekymrad över att det saknas en kontinuerlig och till vardags fungerande utvärdering av skolan? Mycket av svaret bygger på att Göran Persson säger att han är överens med mig, men jag tror inte att han är det. Jag tror att vi står inför ett vägval i skolpolitiken, där folkpartiet och socialdemokraterna tenderar att gå åt olika håll. Regeringens politik stämmer väl överens med det som den socialdemokratiska 90-talsgruppen skrev i sin rapport.

Det är naturligtvis det som är orsaken till att skolkonferenserna i Sverige har blivit en halvmesyr, om ens det, medan de lokala skolstyrelser som finns för varje skola i Danmark ofta fungerar mycket bra. Där har man verkligen rätt att fatta beslut i viktiga frågor. Fattar inte den lokala skolstyrelsen besluten är det ingen annan som gör det heller. Skolkonferenserna i Sverige är någonting som har hängts på ett befintligt system, utan att ges någon verklig beslutanderätt. I vår modell för den framtida skolan utövar föräldrarna inflytande på framför allt två sätt. För det första genom att de tillsammans med sina barn har rätt att, där det är praktiskt möjligt, välja skola. Jag tror att bara den möjligheten har en väldig betydelse för hela situationen i skolan. För det andra har föräldrarna när man väl har valt en skola och barnen har börjat där, rätt att vara med och fatta beslut genom valda representanter. Jag menar inte, som man kan utläsa ur statsrådets svar, att föräldrarna skall ha någon majoritet. Jag nämner ett utländskt exempel där föräldrarna har fått majoritet, men det är inte mitt förslag. Däremot tycker jag att föräldragruppen skall vara en av de grupper som är representerade i skolans styrelse, eller som vi kallar det skolrådet. Det är alltid bestickande, och för en liberal litet svårhanterligt, när en motdebattör säger att detta måste bestämmas lokalt. För hela vårt synsätt går ut på att mycket skall bestämmas lokalt. Då menar statsrådet att hur de här frågorna skall lösas inte är så mycket att resonera om här i riksdagen. Det skall naturligtvis bestämmas lokalt. Men för det första är kommunaliseringen inte genomförd ännu. Det är en sak man kan konstatera. Det är i riksdagen man har beslutat om skolkonferenser. Det är i riksdagen man säger nej till system som skulle ge föräldrarna ett mer automatiskt inflytande över skolan. För det andra menar jag att föräldrarnas och elevernas möjligheter att påverka systemet även i framtiden verkligen skall ingå i det nationella skolprogrammet, som jag vill kalla det. Jag menar att de grundläggande principerna, att vi skall göra skolan mer konsumenttillvänd, släppa in föräldrar och elever mer i beslutsorganen och släppa loss lärarna i olika avseenden, är så viktiga att vi skall besluta om dem i riksdagen även i framtiden.

Herr talman! Jag vill ta fasta på det som skolministern säger i sitt svar om att eleverna tillsammans med de anställda i skolan skall ha ett avgörande inflytande över den dagliga verksamheten. Jag vet inte vilken skolministerns erfarenhet är, men min egen erfarenhet är att detta är en from förhoppning som uttrycks i centrala dokument, men som sällan är den verklighet som Sveriges elever upplever. Lars Leijonborg talade också om hur de vackra orden sällan återfinns i verkligheten. På den punkten håller jag med Lars Leijonborg. Detta är ett problem. Många elever mår tyvärr dåligt i skolan i dag. Alltför många elever lämnar skolan med knäckt självförtroende och känner att de har mycket små möjligheter att påverka den dagliga verksamheten i skolan. Detta menar jag är allvarligt. Elever måste ges möjlighet att ta ansvar för den kunskäpsprocess som de själva spelar huvudrollen i. Jag är personligen förvånad över att så många elever faktiskt är intresserade av att besluta om huruvida skolans väggar skall vara solgula eller senapsgula, när de inte har fått vara med och besluta ifall skolan alls skall målas om. Jag är förvånad över att så många elever glatt deltar i valet av aktivitet på friluftsdagen, när de inte har fått vara med och besluta om ifall man alls skall ha någon friluftsdag. Jag är förvånad över att så pass många elever lägger ner energi på att välja om historieprovet skall vara på tisdagen eller tors dagen, när de inte fått vara med och besluta ifall man alls skall ha något historieprov. Jag önskar att det avgörande inflytande som Göran Persson talar om i svaret vore verklighet. Det tror jag skulle vara bra för både skolan och utbildningen. Men tyvärr tror jag att det endast är i undantagsfall som eleverna har ett reellt inflytande i skolan. Jag skulle vilja fråga skolministern om vilka hans erfarenheter är av hur elevernas avgörande inflytande över den dagliga verksamheten verkligen fungerar i skolorna i dag. Om Göran Persson delar min erfarenhet, att det alltför sällan fungerar så, skulle jag vilja fråga hur han tänker sig att detta avgörande inflytande skulle kunna förverkligas. Sedan några ord om Lars Leijonborgs interpellation. Jag känner mig litet frågande när Lars Leijonborg i interpellationen säger att det är lokalt man vet var besparingsmöjligheterna finns, samtidigt som han oroar sig över svårigheterna att rekrytera lärare. Även om vi inte skall överdriva problemet med lärarrekryteringen, är det något som även vi i vpk oroar oss över. Men, Lars Leijonborg, på vilket sätt skulle ökade möjligheter till lokala besparingar och en ny beslutsnivå, dominerad av föräldrar, underlätta rekryteringen av lärare? Jag välkomnar självförvaltning och decentralisering, men framför allt demokratisering. Jag är inte lika övertygad som Lars Leijonborg om att man lokalt vet var man skall spara. I stället ser nog många skolor behovet av en ordentlig upprustning som det primära. Den attityd jag möter ute på skolorna är att det nu är dags att satsa på skolan. Jag tror att man riskerar att förfela sina goda intentioner med denna självförvaltning och decentralisering om de inte kombineras med att åtminstone en del av de pengar som statsmakterna berövat skolorna och kommunerna betalas tillbaka.
Herr talman! Först vill jag vända mig till interpellanten Lars Leijonborg. Jag tror att det vi bevittnar, inte bara i skolan utan i hela den gemensamma sektorn, är en decentraliseringsprocess som faktiskt bygger på att människor kräver rätt att vara med och besluta om sin vardag. Detta beror inte i första hand på att man tycker att andra sköter detta dåligt, utan det beror på att man tycker sig själv ha idéer om hur det kan göras ännu bättre. Detta baserar sig i sin tur faktiskt på att vi har en kompetens och kunskapsuppbyggnad i vårt land som är jämnt spridd över alla delar av landet. Den processen kommer att fortsätta. Vi blir alltmer upplysta, alltmer kunniga och alltmer aktiva. Detta gäller inte bara föräldrarna, Lars Leijonborg, det gäller naturligtvis eleverna, som i dag på ett helt annat sätt än tidigare har erfarenheter och idéer om hur skolans verksamhet kan göras bättre. I takt med att de växer och mognar skall eleverna naturligtvis, om vi skall ha en skola som är legitim i deras ögon, få rätt att vara med och påverka och ha sitt ord med i laget. Även den tredje gruppen som är viktig i sammanhanget, personalen, måste tilltros ett större utrymme för egna beslut och egna bedömningar. Det är inte alltid så att de idéer, de riktlinjer som vi drar upp från central nivå, och som i dag är oerhört detaljerade, stämmer med den vardag som läraren möter ute i klassrummet eller att de stämmer med den situation som skolle daren har när han eller hon skall samverka med föräldragrupper om skolans verksamhet. Den tid är förbi, enligt min mening, då vi kunde styra och ställa från Stockholms horisont i alla landets 284 kommuner med hjälp av regler som ned till tjugominutersnivån talade om hur man skulle bära sig åt i den enskilda skolan. Det är den processen vi bevittnar. Ett inslag i den processen är naturligtvis att föräldrarna kommer att kräva mer inflytande än de har i dag. Exakt hur det inflytandet skall se ut, hur det skall regleras, är naturligtvis någonting som är lika omöjligt för mig att svara på som för Lars Leijonborg att försöka beskriva. Det inflytandet kommer att se mycket olika ut i olika delar av landet. Jag är mycket skeptisk till att nu låsa fast mig vid någon ny typ av styrorgan, som Lars Leijonborg drar fram och som folkpartiet har gjort till ett huvudnummer, ett skolråd eller något slags bestyrelse. Vi vet genom den demokratiberedning som arbetade före skolpropositionen, som var parlamentariskt sammansatt och leddes, om jag inte missminner mig, av en erfaren centerpartistisk skolpolitiker, att det faktiskt inte är i beslutsorgan som föräldrarna vill vara med och ta ansvar för skolan. De ville ha mer av direkt kontakt med läraren i klassrummet, mer av direkt kontakt med dem som arbetar med deras barn. Och vi som föräldrar har väl just den erfarenheten, när vi tänker på vår egen situation. Det är nog en klok synpunkt. Men då är det också angeläget att man ger läraren, den professionelle i skolans verksamhet, fria ramar att röra sig inom, så att han eller hon utifrån sin kompetens kan hantera den typen av samråd. Jag tror inte — och har heller aldrig trott — på en situation där vi så att säga skall låta detta löpa fritt, kors och tvärs, utan någon som helst statlig reglering eller styrning. Det finns vissa statliga styrinstrument, som måste hanteras klokt om vi skall ha en nationellt likvärdig skola. Jag har sagt många gånger, och är beredd att upprepa, vilka dessa styrinstrument är. Det är läroplanen, naturligtvis, det är en bra lärarutbildning, det är en betydligt bättre fortbildning än i dag av personalen, det är ett statsbidragssystem som utjämnar skillnaderna mellan kommunerna när det gäller att hantera skolverksamheten, det är en utvärdering och en uppföljning av skolverksamheten, vilket vi i dag faktiskt i stor utsträckning saknar, och det är givetvis också behörighetsvillkor för dem som skall inneha tjänst i skolans verksamhet. Dessa styrinstrument försöker vi nu utveckla och precisera. Vår ambition är faktiskt att låta den lokala nivån få större svängrum när det gäller den vardagliga verksamheten. Samtidigt är det så — och därvid tycker jag att Lars Leijonborg gör det lätt för sig — att skolan aldrig kan överlåtas till några marknadskrafter. Skolan är en samhällelig angelägenhet med klara nationella drag, som måste hävdas. En sådan verksamhet bör — och skall — ha en tydlig politisk nivå. Om vi då flyttar besluten långt ut i organisationen, så växer naturligtvis den lokala skolstyrelsens betydelse. Det är bra för dem som arbetar i skolan — och för föräldrar och elever — att faktiskt möta en tydlig kommunal och en tydlig politisk nivå i det här resonemanget. I en del kommuner ser det i dag inte ut som om man alltid har tagit sitt ansvar för skolans verksamhet. Därvidlag kan vi vara kritiska. Jag tror att detta är en effekt av att vi har en situation där ansvaret är otydligt och där det är svårt att rikta kraven till rätt nivå. Föräldrainflytandet är alltså viktigt, och vi skall öka det. Men vi måste naturligtvis göra det i en verksamhet där vi låter de andra intressenterna, som skall arbeta tillsammans med föräldrarna, få sitt kompetensområde vidgat. Herr talman! Jag ber att i nästa replik få återkomma till Ylva Johanssons inlägg.

Herr talman! Göran Persson började med att beskriva en process som pågår i samhället och som innebär att medborgarna kräver större möjligheter att påverka den gemensamma sektorn. Jag tror att det är en helt riktig beskrivning, och den utvecklas på ett mycket stilfullt sätt i det socialdemokratiska 90-talsprogrammet. Men i det programmet tycker man att det finns ett område där det synsätt man landar på i övrigt inte kan tillämpas, och det är skolan. Man menar att i skolan är jämlikhetssträvandena överordnade, så där kan man inte som på andra områden ge medborgarna större möjligheter att välja. Jag tycker att detta är utomordentligt beklagligt, för jag tror att när man har den inställningen, avskärmar man sig från det effektivaste sättet att åstadkomma ett levande och kontinuerligt föräldrainflytande över skolan. Det här kanske låter egendomligt. Någon tror att man väljer i mars, och så har man ju valt. Men så är det inte alls. Även om i en skola inte en enda elev utnyttjar möjligheten att gå någon annanstans, så är man hela tiden medveten om att den möjligheten finns, och det påverkar verksamheten. Statsrådet talar mycket om de tre grupperna — elever, föräldrar och lärare. Men först i slutet av sitt inlägg kommer han in på de två andra grupper som helt står i centrum för hans nuvarande reformaktiviteter, nämligen tjänstemännen — byråkraterna, om jag för kalla dem så — och politikerna. Detta som i den nuvarande debatten kallas för kommunalisering, det innebär att flytta om beslutsbefogenheter inom ett byråkratoch politikerkollektiv. Men det som jag och Ylva Johansson talar om — att verkligen ge möjligheter att i den dagliga verksamheten bestämma för elever och föräldrar — ligger helt utanför det som nu pågår. Om det kan verka förvirrat i debatten, så beror det väl helt enkelt på att när jag och Göran Persson använder begreppet den lokala nivån, så menar vi egentligen olika saker. Göran Perssons tänkande är i allt väsentligt inriktat på nivån kommunen, skolstyrelsen, skolkontoret, medan jag framför allt intresserar mig för den enskilda skolan.

Herr talman! Jag är glad att Göran Persson slår fast att skolan inte skall överlämnas åt marknadskrafterna och att det skall finnas en tydlig politisk nivå i skolans styrning; därvidlag är vi överens. Göran Persson sade också att människor i dag kräver sin rätt att vara med och besluta om sin vardag. Därvidlag är vi också överens. Detta är en positiv utveckling, som vi har all anledning att understödja. Men då tror jag också att skolan har en viktig roll att spela. Eleverna måste få möjlighet att påverka sin vardag i skolan, för att sedan som vuxna medbor gare kunna ställa ytterligare krav på sin egen vardag, och även kunna ta ansvar för sina beslut. Jag håller därför också med Göran Persson när han säger att i en skola som är legitim i elevernas ögon krävs att eleverna har ett aktivt inflytande. Det är möjligt att det är otympligt att i detalj reglera det avgörande inflytande som eleverna skall ha över den dagliga verksamheten. Men jag frågar: Vilka idéer och tankar har skolministern om hur detta skall gå till? Jag är inte helt övertygad om att det inte skulle behövas ytterligare centrala regleringar för att stärka elevernas inflytande. Till Lars Leijonborg vill jag säga att jag inte är i princip negativt inställd till omflyttningar mellan olika politiska nivåer. I det avseendet är vi inte helt överens.
Herr talman! Lars Leijonborg gör ett stort nummer av vissa skrivningar i 90-talsprogrammet. Det är en diskussionsprodukt som just nu är utskickad för omfattande samtal i arbetarrörelsen. Vad kongressen så småningom beslutar vet vi inte. Men Lars Leijonborg skall, om han vill delta i den debatten, ändå beskriva 90-talsprogrammet på ett korrekt sätt. Vad man faktiskt säger i det här programmet när det gäller skolan är att man skall släppa loss de lokala krafterna, att man skall låta lärare, elever och föräldrar få mer att säga till om. Man skall öppna för pedagogiska alternativ och olika typer av lokal anpassning av skolans verksamhet. Men vi vill inte, säger man, öppna för en möjlighet att fritt släppa fram den kraft som det innebär att låta människor välja skolenhet. Då hamnar man nämligen snabbt i en situation som kännetecknas av segregering, uppdelning, där vissa väljer skolenheter som de anser vara bättre — om de har ekonomiska och fysiska resurser att flytta sina barn dit. När väl A och B-lagen är etablerade, går ganska snabbt en stark kraft in i skolsystemet, en kraft som fördärvar den typ av kitt som skolsystemet faktiskt i dag utgör i samhället genom att vi har allsidigt socialt sammansatta klasser och en strävan efter att låta alla barn möta varandra, oavsett vilken social bakgrund de nu råkar ha. Där ligger sprängpunkten, och man menar i 90-tals programmet att skolan i det sammanhanget är särskilt viktig och har en särskilt angelägen uppgift, som skiljer ut den från gemensam sektor i övrigt. Jag tycker att det är ett helt korrekt resonemang, och jag ansluter mig till det. I en interpellationsdebatt här i våras har jag gett Lars Leijonborg exakt det svaret — och redovisat den synen på den s.k. frågan om rätten att välja skola. Jag är inte alls ute efter att stärka något slags byråkratnivå inom skolans verksamhet, tvärtom. Vad jag arbetar med just nu, Lars Leijonborg, är faktiskt att renodla nivåerna, att se till att regelverket radikalt skall kunna förenklas — det tunga regelverk vi har tvingats bygga upp både för statsbidragssystem och personalreglering till följd av att vi har dubbla nivåer och dubbla signalsystem. Det är det jag arbetar med. Det kommer att innebära att skolledare faktiskt inte behöver ha en hyllmeter av författningar för att styra också ganska små och medelstora enheter, utan de kan friare möta den vardagliga situation de har att hantera. I stället för att bindas vid administration skall naturligtvis skolledningen vara i direkt kontakt med de pedagoger som har att utföra skolans kärnuppgift, lektionerna. Det är strävan i verksamheten, och den skall inte misstänkliggöras och baktalas. Jag är ganska övertygad om att om vi får till stånd den typ av förändringar som vi nu resonerar och diskuterar omkring, kommer vi att få en situation med betydligt mindre arbete vad gäller byråkratin och mer av utrymme för det pedagogiska ledarskapet. Det är målsättningen. Herr talman! Ylva Johansson tar upp en frågeställning som naturligtvis på många sätt är den centrala, nämligen hur man skall ge utrymme för eleverna att vara med och ta större ansvar och vilka konkreta insatser vi skall göra på det området. Det finns en lång rad insatser som kan och skall göras. Min bedömning är emellertid att detta är en process som pågår hela tiden och att den går i rätt riktning. Om man har varit med några år, som många av oss har varit, kan man se tillbaka 10 år resp. 20 år i tiden och jämföra situationen. Man kommer då att se att skolorna i dag arbetar på ett sådant sätt att eleverna har mer att säga till om, även om det inte direkt är tillräckligt. Här finns två instrument som är mycket viktiga. Det ena är grundutbildningen av lärarna. Den lärarutbildning vi har måste naturligtvis bygga på att lärarna i sitt arbete skall ha eleverna med i både planering och beslutsfattande för den vardagliga situationen i takt med elevernas mognad. Detta är inte särskilt kontroversiellt. Jag tror att det är väl förankrat hos dem som satsar på läraryrket i dag. Man har den inriktningen och den viljan. Detta kan dock naturligtvis ytterligare poängteras. Vi har också den grupp lärare som arbetar i skolan som har äldre utbildning bakom sig. Där måste naturligtvis detta lyftas in i fortbildningen. Vi måste betona vikten av elevernas medverkan med hjälp av det instrumentet. Fortbildningen är inte tillräckligt bra utvecklad i skolsystemet i dag. Den behöver förbättras. Det är oerhört viktigt om vi skall hävda yrkets status inför 90-talet, att vi får en fortbildning i skolsystemet som gör att lärarna åtminstone har samma nivå på sin fortbildning som andra yrkesgrupper med motsvarande längd på grundutbildningen har. Grundutbildningen och fortbildningen av skolans personal är sådant som ytterligare förstärker den process mot mer av elevinflytande som hela tiden pågår. Herr talman! Jag tvingas också konstatera att Lars Leijonborg tydligen hellre söker strid omkring skolpolitiken än ser det som förenar. Det beklagar jag. Det stämmer inte med traditionen i denna fråga. Om vi nu skall försöka beskriva varandras ambitioner och avsikter på ett korrekt sätt tror jag att det är en första och nödvändig utgångspunkt för att få till stånd ett samtal. Jag skulle vilja vädja till Lars Leijonborg att inte använda den typen av försåtliga formuleringar som ”ökad byråkratisering” och ”ökat vaktslående om skolkontorens ställning i de lokala kommunerna”. Det är inte detta det handlar om, Lars Leijonborg. Det handlar om att inse att lärare, föräldrar och elever kommer att kräva mer av inflytande, och det måste de få. Då måste systemen anpassas därefter. Det är den processen vi just nu för framåt.

Herr talman! Skolan skall vara skattefinansierad, och enbart av det skälet måste det självfallet finnas politiska instanser som är med och bestämmer om skolpolitiken. Jag är en varm anhängare av omflyttning mellan beslutsnivåerna. Jag tror inte att det finns någon i denna kammare som är mer entusiastisk för en kommunalisering i betydelsen att man flyttar beslut från riksdagen, regeringen, skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna till den kommunala nivån. Men det har vi inte fått något förslag om, i varje fall inte från den nuvarande skolministern. Viktigare än den omflyttningen, som jag som sagt är en varm anhängare av, är att flytta makt från systemet till användarna. I den kategorin vill jag faktiskt, förutom elever och föräldrar, också räkna in lärare. Ett grundläggande fel som vi har gjort hittills är att räkna alldeles för litet med lärarnas professionalism och yrkesskicklighet. Apropå försåtliga formuleringar, som Göran Persson talade om, tycker jag att det är en oerhört egendomlig formulering att kalla elever och föräldrar för marknadskrafter. Det sägs att man släpper loss marknadskrafterna om man ger elever och föräldrar rätt att välja. I dag kan den som är rik och inflytelserik flytta någon annanstans, till ett ställe där man vet att det finns bättre skolor eller ringa till beslutsfattare och se till att ens barn byter skola. För stora grupper i samhället står de möjligheterna inte öppna. Det är de grupperna jag vill ge samma rätt. Det är deras ställning i systemet jag vill stärka. Detta är ett sätt att öka integrationen i skolan och definitivt inte ett sätt att skapa segregation. Det går åt rätt håll, säger Göran Persson om elevinflytandet. Möjligen har vi gått ett tuppfjät framåt när det gäller elevinflytandet under den tidsperiod Göran Persson åberopar. När det gäller föräldrainflytande vill jag dock påstå att vi i stort sett står och stampar. Det inflytandet är inte större. Det vi i alla år har sagt att vi skall sträva efter har i praktiken inte blivit någonting av. Ylva Johansson frågar vad jag menar med att man har lättare att spara lokalt än centralt. Även i Ylva Johanssons samhälle kommer resurserna att vara begränsade. Man kommer att tvingas välja t.ex. mellan att skaffa bättre läromedel eller köpa nya videoapparater. Då tror jag att man, psykologiskt, lättare accepterar att avstå från någonting om man själv har varit med och fattat beslut. Jag tror därför att en decentralisering på sikt också spar resurser.

Herr talman! Jag hoppas att jag inte är diskvalificerad i debatten om elevernas inflytande bara därför att jag av naturliga skäl har svårt att relatera till situationen för 20 år sedan. Jag kan hålla med om att mycket har blivit bättre, men det är oerhört långt kvar att gå. Jag tackar skolministern för beskeden om lärarutbildningen och fortbildningens viktiga roll när det gäller elevinflytandet. Jag kan tänka mig flera centrala initiativ för att stärka elevinflytandet, men det kan vi kanske återkomma till i ett annat sammanhang. Till Lars Leijonborg vill jag säga följande: Varje samhälle har naturligtvis begränsade resurser. Men det handlar också om vad man skall satsa resurserna på. Det jag vänder mig emot är att man är ute efter en decentralisering för att det då skulle vara lättare att genomföra besparingar. Jag tror inte att skolan behöver mer av besparingar. Jag tror att skolan tvärtom behöver mera pengar, även om man aldrig kan få obegränsat med resurser. I dessa tider av skattediskussioner talas det ju mycket om dynamiska effekter. Jag tror för min del att utbildningen och skolan skulle kunna vara en sådan dynamisk effekt i ett samhälle.
Herr talman! Först till Ylva Johansson: Jag tar gärna emot idéer och förslag till hur vi ytterligare skall förstärka elevernas ställning i skolans verksamhet. Jag är öppen för ett sådant resonemang. Jag inser att man där naturligtvis har anledning att lyssna, inte minst på eleverna själva och deras organisation. Jag ser fram emot ett fortsatt samtal med Ylva Johansson på denna punkt. Vi har all anledning att försöka utveckla detta gemensamt. Ju längre debatten framskrider, desto klarare blir Lars Leijonborg över vad den tycks handla om. Det är bra. Då slipper vi på den punkten misstänkliggöra varandra. Han är numera en varm anhängare av kommunalisering, påstår han, om det är på det viset att den syftar till att flytta besluten från central nivå till lokal nivå. Ja, det är exakt det vi arbetar med. Jag hoppas att Lars Leijonborg får tillfälle att tränga in i det resonemang som ligger bakom det nuvarande samtalet kring hur vi skall förändra arbetsgivaransvaret i skolan, så att kommunerna får ett tydligt sådant ansvar. Det syftar faktiskt i sin förlängning till att åstadkomma ett enklare statsbidragssystem med ökat lokalt inflytande. Det syftar till att lägga grunden till en utvärdering och en uppföljningsverksamhet som vi i dag saknar. Men det syftar också till att precisera de mål som samhället har vad gäller skolans verksamhet. Det syftar också till att stimulera en debatt kring lärarutbildningen som styrinstrument för en nationellt likvärdig skola. Det är ju så resonemanget ser ut, och det är bra om Lars Leijonborg välkomnar den typen av förändring i skolsystemet. Då bör vi nämligen också kunna föra ett fruktbart samtal kring dessa frågor framöver. Jag tycker också att det är en framgång att Lars Leijonborg i sitt sista inlägg kom fram till att vi också måste räkna in lärarna i denna process. Jag är tydlig på den punkten, Lars Leijonborg: de professionella i skolans verksamhet — lärare och skolledare — måste få ett vidgat utrymme för sin kompetens. De har att hantera relationen både med eleverna och med deras föräldrar. Föräldrainflytandet är beroende av hur lärarna uppträder. Vi kommer att vara oerhört angelägna om att i såväl grundutbildning som fortbildning av lärare poängtera föräldrakontakterna och föräldrainflytandet. Jag tror att det är det som är lösningen. Den är inte att åstadkomma ytterligare ett beslutsorgan inom skolans verksamhet. Vi har redan styrelser, konferenser, samrådsorgan och arbetsgrupper. Vi har förhandlingsrättigheter och förhandlingsskyldigheter; man kan räkna upp hur mycket som helst. Det är inte på den punkten det brister i skolans verksamhet. Bristerna ligger snarare i det regelverk som tynger och som förhindrar en vettig dialog mellan dem som är professionella och dem som är deras uppdragsgivare, eleverna och föräldrarna. Det problemet skall vi arbeta med.

Herr talman! Knut Wachtmeister, Gullan Lindblad och Bertil Fiskesjö har ställt frågor till mig med anledning av en dom som arbetsdomstolen meddelade tidigare i år. Det gällde ett fall då en kommun hade avskedat ett vårdbiträde som gjort sig skyldig till stöld på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen förklarade avskedandet ogiltigt och tillerkände arbetstagaren skadestånd. Frågeställarna kräver nu att lagstiftningen ändras så, att liknande fall inte kan inträffa i framtiden. Att brottslighet av en arbetstagare inte kan accepteras är alla överens om. Det finns också många fall i praxis som visar att brottslighet godtas som grund för avskedande. Samtidigt måste det också finnas vissa formella regler som en arbetsgivare måste tänka på om han vill säga upp eller avskeda en arbetstagare. Dit hör den s.k. månadsregeln. Denna regel, som finns i anställningsskyddslagen , innebär att en arbetsgivare inte får skilja någon från anställningen på grund av omständigheter som han känt till mer än en månad, innan arbetstagaren underrättas om uppsägning eller avskedande. Syftet med månadsregeln är att få ett snabbt beslut i avskedandeoch uppsägningsfrågor. Det bör ligga i båda parters intresse att arbetsgivaren reagerar skyndsamt när han anser att det finns skäl att skilja någon från anställningen. Lagregleringen bygger på tanken att det inte är skäligt att avskeda eller säga upp en arbetstagare efter månadsfristens utgång, oavsett vilka förhållanden som inträffat dessförinnan. Ett avskedande som grundar sig på sådana omständigheter är alltså ogiltigt. Anställningsskyddslagen innehåller regler som går ut på att uppsägning eller avskedande skall ha saklig grund. I det aktuella fallet prövade domstolen inte frågan om huruvida brottsligheten var tillräcklig grund för avskedande. Prövningen gällde i stället om arbetsgivaren iakttagit månadsregeln. Domstolen kom fram till att arbetsgivaren inte följt denna regel. Avskedandet ogiltigförklarades. Arbetstagaren fick ett förhållandevis lågt skadestånd om 10 000 kronor. Jag kan givetvis inte uttala mig om huruvida arbetsdomstolen i detta fall tillämpat månadsregeln på ett riktigt sätt. Jag vill emellertid nämna att arbetsdomstolen i ett flertal domar redogjort för hur månadsregeln skall tilllämpas, bl.a. i sådana fall då arbetstagaren begått brott som varit föremål för straffrättslig prövning. I normalfallet skall det inte behöva uppstå några problem för arbetsgivaren att korrekt tillämpa månadsregeln. Jag anser därför att domen inte ger anledning att överväga ändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. De omfattande stölderna på ett servicehem i Lund skapade under de sex år de pågick en utomordentligt obehaglig och orolig stämning på hemmet. För åldringarna som såg sina värdeföremål försvinna — det rörde sig om mer än 400 föremål — och även för de anställda måste de många åren av ovisshet varit synnerligen påfrestande ända till dess tjuven avslöjades. Socialnämnden fattade då ett enhälligt, och för mig ganska självklart, beslut att varsla tjuven om uppsägning så fort han erkänt stölderna. Till mångas förvåning bestred Kommunalarbetareförbundet, SKAF, påståendet att saklig grund förelåg för uppsägning. Därmed motsägs också arbetsmarknadsministerns påstående i interpellationssvaret: ”Att brottslighet av en arbetstagare inte kan accepteras är alla överens om”. I det här fallet var det heller inte fråga om vilken liten stöld som helst. Mer än 400 föremål till ett värde av mer än 150 000 kr. stals under sex år. SKAF stämde alltså kommunen till arbetsdomstolen för att få avskedandet ogiltigförklarat. Genom olika tolkningar av 18 och 30 §§ anställningsskyddslagen — jag har ingen anledning att här fördjupa mig i den juridiska problematiken — kom arbetsdomstolen fram till att kommunen hade överskridit den månadsregel som föreskrivs och som arbetsmarknadsministern just redogjort för. Uppenbarligen fann arbetsdomstolen att det formella fel som kommunen begått vid uppsägningen inte var särskilt allvarligt, eftersom man prutade det begärda skadeståndet 50 000 till 10 000 kr. Kommunen förpliktades alltså att återanställa tjuven — något som naturligtvis skulle medföra stora problem särskilt för de vårdade, men även för de anställda — trots att tjuven givetvis skulle ha omplacerats till en annan avdelning. Kommunen föredrog i det läget att ”köpa ut” mannen för en kostnad av två årslöner. Det motsvarar det skadestånd som arbetsgivaren enligt lagens praxis varit skyldig att betala, om man vägrat att rätta sig efter AD:s dom. Dessutom får vederbörande ytterligare en årslön för den tid som han enligt domen varit anställd, plus det tidigare nämnda skadeståndet om 10 000 kr., som enligt uppgift går till facket. Fallet har väckt mycket oro bland pensionärer och deras anhöriga. Kan de äldre känna sig säkra på kommunens ålderdomshem?

Det här av mig relaterade fallet och inte minst socialnämndens enhälliga uttalande borde stämma arbetsmarknadsministern till eftertanke. Interpellationssvaret ger vid handen att statsrådet inte tänker ta något initiativ till en förändrad lagstiftning, vilket jag tycker är mycket egendomligt och beklagligt. Trots arbetsmarknadsministerns negativa attityd skulle jag ändå vilja fråga om statsrådet efter att ha hört min redogörelse och mina medfrågares synpunkter kunde överväga en översyn av lagstiftningen. Om inte arbetsmarknadsministern har några ideér härom, skall jag gärna stå till tjänst med några konkreta förslag i mitt nästa replikskifte.

Herr talman! Även jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, men inte heller jag är nöjd med svaret. Jag kan givetvis instämma i allt vad Knut Wachtmeister har sagt. Han är ju också väl initierad från hemmaplan, så att säga. Jag har särskilt engagerat mig i det här ärendet, därför att jag kommer från vårdområdet, och under den gångna sommaren har jag arbetat några veckor i tung långvård, där de åldriga patienterna ju är helt utlämnade till vad personalen gör och inte gör. Jag blev väldigt ledsen och förtvivlad när jag fick höra om det som hade hänt. Jag trodde faktiskt inte vare sig mina ögon eller mina öron — att kommunen skulle tvingas köpa ut ett vårdbiträde som hade bestulit åldringar på 150 000 kr. för ett ännu högre belopp, nämligen 180 000 kr. Jag minns att jag tog upp den här frågan på ett torgmöte i Jönköping och förklarade min indignation över det skedda, och då fick jag en mycket spontan applåd från åhörarna. Det må vara att vissa formella krav skall vara uppfyllda för att en uppsägning skall kunna ske utan efterräkningar för arbetsgivaren, vilket har framgått av svaret. Dessa tycks ha frångåtts i detta fall, men vanlig, sund rättskänsla säger faktiskt att så här får det helt enkelt inte gå till ute i vården och omsorgen! Jag måste säga att jag blir beklämd över att arbetsmarknadsministern inte ens tycks vilja överväga en översyn och ändring av en lagstiftning som så illa stämmer överens med människors rättstänkande. Jag minns att Värmlands Folkblad uttryckte precis samma mening som jag nu har framfört i det aktuella fallet och att man önskade en ändring. Jag ansåg — och anser — det anmärkningsvärt att fackorganisationen i fråga ville driva denna fråga till en sådan lösning. Den skyldiges arbetskamrater var djupt upprörda och i stark opposition mot sin egen fackorganisation, Kommunalarbetareförbundet, för dess agerande. Det såg jag som en sund mänsklig reaktion. Däremot måste jag säga att jag skäms över att vi som politiker nödgas stå för en lagstiftning som går tvärtemot sunt rättstänkande ute i samhället. Undra på att det blir politikerförakt, när fackets makt får gå före den enskildes rätt! Jag vill i likhet med Knut Wachtmeister be arbetsmarknadsministern: Tänk över denna fråga en gång till, och återkom till oss med förslag till ny lagstiftning, där inte den skyldige premieras!
Herr talman! Jag vill liksom de föregående talarna tacka arbetsmarknadsministern för svaret på den interpellation och de frågor som har ställts. ”En absurd historia”, var rubriken på tidningen Arbetets redovisning av detta ärende som varit utgångspunkten för våra frågor. ”Plundrade våra gamla, belönas med 300 000”, var en annan rubrik i tidningen Arbetet. De här rubrikerna och innehållet i artiklarna speglar mycket väl vad allmänheten kände i det ärende det här gäller. Som de tidigare talarna har sagt, reagerade naturligtvis andra anställda inom vården mycket starkt inför det slutresultat som denna beklagliga affär så småningom fick. Dess värre är detta inte någon enstaka historia. Det förekommer stölder på arbetsplatser inom den offentliga sektorn, och det förekommer inom den privata. Det är naturligtvis inte bra om det råder någon tveksamhet från samhällets sida när det gäller betraktelsesättet härvidlag. Det måste ju vara så att relationerna mellan anställda och arbetsgivare bygger på ärlighet, på att man kan lita på varandra. Men det har sagts mig att det finns företag som räknar med ett svinn på upp till 10 96 som en naturlig del i de kalkyler man får göra. Detta är naturligtvis en oerhört beklaglig utveckling, och det leder ju till en uppluckring av rättskänslan. I det här fallet är det naturligtvis särskilt allvarligt, eftersom det rör sig om människor som är beroende och i många fall hjälplösa och som i allra högsta grad måste kunna lita på de personer som är anställda för att sköta dem. Den starka reaktion som har förekommit i det här fallet är alltså väl förståelig. För min del tycker jag det är mycket viktigt, som jag tangerade i det jag har sagt tidigare, att signalerna från vad vi kan kalla rättsstaten på sådana här saker är väldigt klara och tydliga. Arbetsmarknadsministern säger i sitt interpellationssvar att brottslighet av en arbetstagare inte kan accepteras — det är alla överens om. Ja, men hur är det i praxis? Vidare säger arbetsmarknadsministern: ”Det finns också många fall i praxis som visar att brottslighet godtas som grund för avskedande.” Ja, det är riktigt att det finns ett antal sådana fall, men det finns också exempel på motsatsen. Jag har förståelse för att arbetsmarknadsministern inte kan gå in och diskutera det enskilda fallet — det är ju helt i enlighet med de bestämmelser vi har för ett statsråds rätt att agera.

Det tror jag vore bra ur många synpunkter — naturligtvis ur de berördas synpunkt, men också för den allmänna rättskänslan och för moralen i samhället som helhet på det här området.

Fru talman! När det gäller själva sakfrågan vill jag först säga att arbetsgivaren, som i detta fall var en kommun, först underrättade arbetstagaren om att man tänkte avskeda honom. Men, herr Wachtmeister, kommunen beslöt senare att vänta med att ta ställning till om arbetstagaren skulle sägas upp. Skälet till detta var att man ville avvakta den undersökning av arbetstagarens psykiska hälsotillstånd som skulle göras. När denna undersökning var klar och arbetstagaren dömts för sin brottslighet, vilket skedde, tog kommunen inte på nytt upp frågan. Det är här som kommunen inte har handskats rätt med själva sakfrågan. Det är alltså fråga om två skilda saker. Vi är helt överens om att vi inte kan acceptera brottslighet. Brott är en saklig grund för uppsägning. Det finns flera domar som i praxis visar detta. Jag tycker inte att den ena avvikelsen från det lagliga är annorlunda än den andra. Kommunen har inte följt den lagstiftning som finns, och man har inte följt det regelverk som finns. Det jag tycker är viktigt när det gäller det Knut Wachtmeister sade i sitt inlägg är att vi måste se till att det finns ordentlig information och kunskap om hur man över huvud taget skall handskas med anställningsskyddslagstiftningen. Man skall kunna sådana frågor, och inte minst de stora arbetsgivarna bör ha den här typen av kunskap. Jag reagerade spontant — vi reagerade alla mycket instinktivt, jag själv också — med ett fördömande av själva handlingen. Det tycker jag alla gör rätt i. Man skall göra det. Men det verkar inte som om någon har reagerat över att arbetsgivaren inte agerade korrekt. Om den saken har det inte kommit fram någon information. Jag vill till Bertil Fiskesjö säga att jag visst kan göra en kartläggning av de tingsrättsdomar som har fallit när det gäller själva det brottsliga förfarandet och de AD-domar som finns i den här typen av fall för att visa hur sakläget är. Men jag vill hävda att departementet inför den här interpellationsdebatten mycket noga har gått igenom sakfrågorna. Vi kan konstatera följande. Det har begåtts ett brott. Personen i fråga döms till skyddstillsyn och psykiatrisk behandling. Kommunen, arbetsgivaren, följde inte de regler den hade att följa. Därmed prövade inte arbetsdomstolen själva brottet som saklig grund för uppsägning, utan den prövade huruvida kommunen hade handlat rätt eller inte. Det hade den inte gjort.

Fru talman! Ja, arbetsmarknadsministern, kommunen gjorde ett formellt fel. Man bröt mot den s.k. månadsregeln. Detta berodde på att det bara var en päls det rörde sig om när stölden först uppdagades. Senare misstänkte man att det var betydligt mer. Det var den allmänna åklagaren som hade hand om fallet, och därmed var kommunen inte part i målet från början. Kommunen fick därför inte den information som behövdes, och därmed bröt man mot månadsregeln. Kommunen ville sedan vänta på rättegång för att få stöldens omfattning klarlagd och det psykiska tillståndet hos tjuven i fråga bedömt. Jag föreställer mig att arbetsdomstolen i det här fallet måste ha fattat sitt beslut under stor vånda. Men med tanke på det ovillkorliga i månadsregeln hade man tydligen inte något annat val än att fälla kommunen. Skadeståndet prutades också från 50 000 kr. till 10 000 kr., vilket ger stöd för mitt påstå I mitt förra inlägg sade jag att jag gärna kunde tillhandahålla några idéer om hur man skulle kunna ändra den här lagstiftningen för att rätta till missförhållandena. Bertil Fiskesjö har redan tillhandahållit ett förslag, nämligen att stöld alltid skall utgöra saklig grund för uppsägning. Jag har två andra förslag. Månadsregeln borde ändras. Om man ändrat månadsregeln, hade kommunen inte i det här fallet blivit dömd i arbetsdomstolen. Det behöver inte stå ”en månad”, där kan stå ”så snart som möjligt” eller ”utan onödigt dröjsmål”. Här har arbetsmarknadsministern två tips. Storleken på det påtvingade avgångsvederlaget, två årslöner, är något som har upprört människor alldeles kolossalt, och med full rätt. Lagstiftningen borde innehålla en skälighetsklausul som gör att beloppet i sådana här fall kunde bli betydligt lägre. Det är självfallet synd om en tjuv som är psykiskt störd, även om det i det här fallet inte rörde sig om någon sinnessjukdom. Men vi har ett socialt skyddsnät som tar hand om sådana fall. Sverige har skämt ut sig genom det här fallet. Jag har en god vän som kom tillbaka från Amerika, och han hade i New York i CNN:s nyheter fått det här fallet relaterat. Det är inte bra för Sverige att vi har en sådan lagstiftning som så uppenbart strider mot människors rättsmedvetande. Jag vädjar än en gång till arbetsmarknadsministern att här och nu tala om att hon tänker göra en översyn, gärna med ledning av de upplysningar och de tips som jag har gett henne.
Fru talman! Jag vill tillägga några få saker. Det är att märka att det utslag som arbetsdomstolen kom med grundade sig på en formfråga. Det ter sig naturligtvis, som rubriken löd i tidningen Arbetet, helt absurt att ett bristfälligt beteende i en formfråga, vilket i och för sig kan diskuteras, skall kunna få sådana stora konsekvenser som det här fick. Såvitt jag kan förstå blev effekten av arbetsdomstolens beslut i realiteten att vederbörande egentligen skulle återanställas. Det förefaller helt orimligt att kommunen skulle vara tvungen att återanställa den person som hade misskött sin verksamhet på det sätt som han hade gjort. Jag skall inte gå in på orsakerna till detta. Det kan finnas personliga problem, men det skall vi inte diskutera här. Det viktiga är naturligtvis hänsynen till de människor som vederbörande skulle komma i kontakt med. Jag vill helt allmänt säga att detta är ett fall. Det finns faktiskt många andra. Det är detta som gör det angeläget att se till att föreställningen att man kan ta litet här och var på en arbetsplats inte sprider sig och blir allmän. Det vore till skada för alla anställda som är hederliga, och flertalet är naturligtvis hederliga och sköter sina uppgifter på ett oantastligt sätt. Jag menar att det måste komma klara signaler från samhällets sida i sådana här frågor. Jag tycker för den skull att det var något förhoppningsfullt när arbetsmarknadsministern i sitt inlägg sade att hon mycket väl kunde tänka sig att göra en sammanställning av det slag som jag efterlyste. Jag hoppas att en sådan sammanställning också kan leda till förändring av gällande lagstiftning så att fall av det slag som vi nu har diskuterat inte behö ver inträffa, men också så att det kommer en allmän signal med den innebörden att stölder inte är tillåtna på arbetsplatsen.
Fru talman! Vi har alla förstått, fru arbetsmarknadsminister, att det här har begåtts ett fel när det gäller själva formalia. Men om den här lagstiftningen får kvarstå godkänner vi de facto att det är viktigare med formalia, i det här fallet från kommunens sida och från arbetsgivarens sida över huvud taget, än att vi i riksdagen tar ställning för lagar som överensstämmer med vanligt folks rättsmedvetande. Det är uppseendeväckande om vi har lagar som inte stämmer överens med vad en majoritet av människorna i det här landet anser. Jag vet att människor har den uppfattningen. Vi känner alla indignation, och den enskilda lilla människans rätt borde här gå före. Det är också mycket viktigt med information, och jag understryker att det naturligtvis är viktigt att gå ut med en sådan. Jag ställde frågan huruvida arbetsmarknadsministern ämnade föreslå en ändring av lagen på den här punkten så att något liknande inte skulle få upprepas. Tyvärr blev svaret på den frågan nej i det svar som gavs på interpellationen och frågorna. Men det kanske finns en liten chans att man nu åtminstone gör en närmare undersökning. Förhoppningsvis kommer det så småningom också ett förslag. Jag hoppas att det inte är så att den sedvanliga socialdemokratiska rädslan för facket får gå före den enskildes rättssäkerhet. Jag vill faktiskt ställa frågan: Hur skall svenska medborgare kunna känna förtroende för svensk lagstiftning när rättsskipningen ger favörer till den skyldige, när en stackars oskyldig åldring blir rånad och bestulen? Där tar staten sannerligen inte sitt ansvar.

Fru talman! Det sista indignerade inlägget vill jag faktiskt bortse ifrån. Jag tycker det innehöll övertoner som inte stämmer överens med en debatt i Sveriges riksdag. Om lagarna följs, Gullan Lindblad, inträffar inte sådana här saker. Brott är saklig grund för uppsägning om arbetsgivaren följer lagstiftningen, vilket arbetsgivaren borde ha gjort. Då hade denna historia inte inträffat. Det är inte försvarbart att någon stjäl vare sig på sin arbetsplats eller i sitt arbete. Det är inte försvarbart att någon stjäl över huvud taget, enligt min uppfattning, oavsett var man stjäl. Det finns rättsfall där det klart framgår att arbetsgivaren kan vänta tills dom har fallit med att varsla om uppsägning eller avskedande. I detta fall hade arbetsgivaren kunnat ta upp frågan om varsel, därefter vid överläggningar med facket — vilket gjordes — tona ned det hela tills själva processen var klar, avvakta domslutet och sedan varsla om uppsägning eller avskedande efter det att dom hade fallit. Jag är litet förvånad över att indignationen så litet riktar sig mot det brott mot lagstiftningen som arbetsgivaren i det här fallet har gjort sig skyldig till. Låt mig än en gång säga att jag aldrig kan tänka mig att godta att man begår brott på sin arbetsplats. Jag kan heller aldrig tänka mig att godta att man på grund av sådana saker skall stödja den som begår brottet och inte den som drabbas. Men vi har lagstiftning när det gäller anställningsfrågor. Följer man den lagstiftningen behöver sådana här situationer inte inträffa. Det här har ingenting att göra med den socialdemokratiska regeringens förhållande till de fackliga organisationerna. Huruvida facket fullgjorde sin uppgift eller inte lämnar jag därhän. Men facket hade ansvar för en medlem, som inte hade blivit tillräckligt sakligt behandlad av sin arbetsgivare. Vi skall skilja på de här båda sakerna när det gäller lagfrågor. Vidare tror jag — uppenbarligen visar denna debatt detta — att det krävs åtskilligt med information om månadsregeln, om domstolsutslag, om arbetsdomstolens praxisläggning i den här frågan, inte bara till allmänheten.

Fru talman! Låt mig först kortfattat redogöra för hur den här saken behandlades initiativt. Den 25 februari 1987 anhölls vårdbiträdet och erkände stöld av en päls. Den 3 mars frisläpptes vederbörande och avstängdes av kommunen från sin tjänst. Den 4 maj varslades SKAF av kommunen. Den 12 maj började överläggningarna, varvid enligt protokollets § 2: ”SKAF bestrider att saklig grund finns att avskeda . ..”. Man ansåg alltså inte från fackets sida att det var saklig grund att vårdbiträdet hade stulit. Det förvånar mig när arbetsmarknadsministern gör jämförelser mellan det brott mot lagstiftningen som kommunen har gjort genom att formellt överskrida månadsregeln och det stora brott som vårdbiträdet har gjort genom att under sex år stjäla värdeföremål från stackars pensionärer som han är satt att ta hand om. Hans egna kolleger i facket var också upprörda. Jag citerar tidningen Arbetet: ”Hur kunde du låta tjuven få 300 000 kr.? Upprörda kommunalmedlemmar ringer ned sin fackordförande i Stockholm.” Tänk om arbetsmarknadsmnistern hade stått upp här i talarstolen och sagt: Jag är lika upprörd som Knut Wachtmeister och frågeställarna här över det som skett. Självfallet är det min önskan, min vilja och min plikt att se över lagstiftningen så att vi inte har sådana regler beträffande uppsägning att sådana här missförstånd kan uppstå och inte heller att skadestånd av denna typ skall behöva betalas ut. Låt mig bara göra en jämförelse. En som deltar i en olovlig strejk kan få betala max. 200 kronor i skadestånd. Här är det fråga om tusen gånger detta belopp. Är det rimligt? Arbetsmarknadsministern hade här chansen att vinna sympati och respekt genom att säga sig vilja föreslå en översyn av lagstiftningen så att den blir till bättre gagn för vårt rättssamhälle.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern gav oss frågeställare en liten släng i sitt senaste inlägg. Det tycker jag var onödigt. Vi har nog försökt att sätta oss in i de bestämmelser som gäller här. Jag skulle kunna kontra med att säga att uppläggningen av arbetsmarknadsministerns svar tyder på att arbets marknadsministern har dåligt grepp om hur det ser ut i den svenska verkligheten.
Fru talman! Vi är överens om att formalia inte har följts. Ingen av oss har bestridit detta. Men det är ju resultatet av ett strikt ridande på dessa formalia som har gjort att vi över huvud taget har ställt våra frågor. Önskemålet från vår sida är ändring av lagstiftningen så att den i fortsättningen inte skulle innebära att det de facto blir den skyldige som premieras till följd av en lagstiftning. Om arbetsmarknadsministern tror att hon behöver uppfostra mig när det gäller facklig lagstiftning så är det verkligen inte nödvändigt. Jag har under många Herrans år varit aktiv inom olika fackorganisationer. Jag tillhör för närvarande ett LO-förbund. Men i Sveriges riksdag företräder jag den lilla människan, och jag anser att det är vår skyldighet att sätta den enskildes rätt före fackets makt. Det är detta det handlar om i det här fallet.

Fru talman! Knut Wachtmeister, jag är lika upprörd som Knut Wachtmeister över det brott som har begåtts. Jag reagerar precis lika instinktivt negativt till att enskilda människor begår brott, oavsett var brottet begås. Men när vi har en lagstiftning som är enkel och entydig inom anställningsområdet och man inte följer denna lagstiftnings regler, kan man inte glida undan det ansvaret genom att säga att man i det här fallet inte skall använda sig av lagstiftningen utan då skall man, som Gullan Lindblad här säger, inte hänga upp sig på formalia. Men all lagstiftning handlar om formellt riktig handläggning. Man har inte handskats formellt riktigt med denna sak. Skall vi gå in på själva brottet, domslutet osv. skulle jag också vilja säga att ett brott som är begånget av en sjuk person inte alltid betraktas på samma sätt som ett brott som är begånget av en frisk person. Herr Fiskesjö, jag har inte dåligt grepp om vad som händer i de här frågorna. Jag har gått igenom detta utomordentligt noga. Jag har funnit att det finns skäl för att gå ut med ordentlig information. Och jag har funnit att det finns skäl för att ta upp en diskussion av dessa frågor. Men jag har inte funnit skäl för att ändra den s.k. månadsregeln. Jag tycker att det är viktigt att arbetstagare och arbetsgivare inte svävar i okunnighet om vad det är som gäller. Månadsregeln är utomordentligt entydig och viktig för båda parter.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Sveriges Kambodjapolitik är inte helt klar. Den brister delvis i konsekvens. Å ena sidan fördömer svenska regeringen de avskyvärda brott, som Pol Pot-regimen begick. Å andra sidan har Sverige medverkat, om än passivt, så att Pol Pot-stödda Kampuchea kan behålla sin plats i FN. Det borde vara en given sak att aktivt verka för att ingen Pol Pot-representant får företräda Kambodja i FN. Det Pol Pot-stödda Demokratiska Kampuchea måste snarast berövas säte och stämma i FN, om man menar allvar med att ”en återgång till de avskyvärda förhållandena i det nyligen förflutna inte får ske": Det avgörande hindret för att uppnå en fredlig lösning i Kambodja är att Pol Pot-styrkorna erhåller militärt och annat materiellt stöd utifrån. Utan Thailands aktiva eller passiva medverkan skulle Pol Pot-styrkorna inte kunna erhålla nödvändiga utländska leveranser, främst från Kina. Det vore av intresse om utrikesministern kunde komplettera sitt svar med vilka besked han fick av den thailändske premiärministern om detta under hans besök i Sverige. Jag utgår ifrån att utrikesministern uttalade den oro som finns inför den dubbelroll Thailand faktiskt spelar i Kambodjakonflikten. Sverige har, som utrikesministern anger, varit förslagställare till FN:s Kambodjaresolution. Däri angavs även att alla kambodjaner - utan undantag - skulle ha rätt att återvända till Kambodja. Anser utrikesministern att Pol Pot och hans närmaste ledande kombattanter skall ha denna rätt? De borde inte få fristad vare sig i Thailand eller Kina utan ställas inför rätta för sin folkmordspolitik. Detta är frågor som man måste ta ställning till om man vill följa de folkrättsliga reglerna. Det är uppenbart att Pol Pot-stödda Demokratiska Kampuchea inte uppfyller de svenska kriterierna för ett erkännande. Det skulle emellertid vara av intresse för oss och för omvärlden att veta - inte minst för Phnom Penhregeringen - i vilket eller vilka avseenden den inte uppfyller kriterierna. Utrikesministern bör här i dag något närmare ange sin ståndpunkt. Vad Sten Andersson säger i sitt svar, nämligen att bedömningen kan te sig klarare inom kort, synes vara ett tecken på att en omprövning är på väg, om jag tolkar honom rätt. För den händelse fullmaktsfrågan skulle aktualiseras på nytt i FN, kommer Sverige då att rösta för ett förslag som underkänner Pol Pot-stödda Demokratiska Kampucheas fullmakter? Sten Andersson säger att det är orealistiskt att tänka sig att FN:s MR-kommission skulle fatta beslut om att granska en situation som tillhör det förgångna. Varför är detta orealistiskt med hänsyn till Pol Pot-styrkornas aktivitet i dag och till ”nödvändigheten av att hindra ett återupprepande av Pol Pot-regimens politik och metoder”, för att citera en passus i svaret. För övrigt har Sverige tidigare framlagt ett sådant eller liknande förslag i FN:s MR-kommission. Varför skall Sverige ge upp när man i FN:s MR kommission har en bättre ställning? Det är hög tid att FN entydigt fördömer Pol Pot-regimens folkmord och uppmanar FN-medlemmarna att ge upprättelse och bistånd till offren för detta folkmord. Jag delar helt utrikesministerns uppfattning att Kambodjas behov av humanitärt stöd är mycket stort. Med hänsyn härtill och till andra svenska hjälpinsatser är 27 milj.kr. ganska blygsamt. Hur stor ökning av nivån är regeringen beredd att föreslå riksdagen? En fråga som utrikesministern förbigår är krigsfångarnas situation. De finns på båda sidor. Skulle inte Sverige kunna ta ett initiativ för att medverka till fånginspektioner av Internationella Röda korset och därefter fångutväxling? Jag tror att detta skulle vara en konkret åtgärd, som skulle kunna verksamt befordra fredsprocessen.

Fru talman! Vi är helt överens om fördömandet av Pol Pot-regimens folkmordspolitik. Men det räcker ju inte med detta fördömande, utan det måste också komma till uttryck. Det kan ske genom FN eller på domstolsvägen. Det uttalande som FN har gjort och som Sten Andersson hänvisar till tycker jag är otillräckligt. Så uppfattas det av praktiskt taget hela det kambodjanska folket med undantag för dem som är ansvariga för denna folkmordspolitik. Jag besökte Kambodja i somras. Jag kan säga att oberoende av politisk åsikt råder det en stor upprördhet över att FN inte mer kraftfullt har fördömt detta folkmord. Eftersom vi har en folkmordskonvention och de FN-medlemmar som undertecknat denna konvention har mycket bestämda förpliktelser i det avseendet, är detta inte tillfredsställande. Jag vill erinra om att den svenska delegaten vid ett tillfälle i ett FN-organ också medgav att detta var mycket otillfredsställande. Han sade också att FN inte levde upp till sina förpliktelser mot det kambodjanska folket. Det är därför som det är så allvarligt att det finns länder som beskyddar dem som begått detta folkmord genom att ge dem en fristad. Det är också allvarligt att man inte agerar på denna punkt. När det sedan gäller frågan om medling vill jag gärna säga att det i Sverige finns ett stort förtroende för det sätt på vilket Sten Andersson bedriver medlingsarbetet. Han har även här uppgifter att ta itu med för att föra denna fredsprocess vidare.

Fru talman! Det vore mig fjärran att påstå att Sverige skulle beskydda dem som är ansvariga för folkmordet i Kambodja.

Jag anser att det för Sverige gäller att lägga fram förslag som går i den här riktningen och inte bara avvakta att andra tar initiativ. Jag tror att det växer fram en insikt om att det internationella samfundet har begått mycket stora underlåtenhetssynder mot Kambodja. Det folkmord som där ägt rum kan jämföras bara med nazisternas förbrytelser. Jag tror inte att det går att få till stånd en lösning av dessa frågor utan att man, förutom att man bekämpar och beivrar vad som försiggår, mer aktivt ser till att Pol Pot-regimen isoleras. Det finns annars risk för att den kan återkomma. I det läget kan man inte bara avvakta och se, utan man måste sätta press på de länder som medverkar till att Pol Pot-regimen kan agera på det sätt som den i dag gör i Kambodja.

Fru talman! Jag tackar för det utförliga svaret, som enligt min mening är ett värdefullt stöd åt det chilenska folket, som nu befinner sig i en avgörande fas för att återställa de demokratiska frioch rättigheterna. Det första steget togs den 15 oktober förra året, då en stor majoritet av det chilenska folket sade nej till Pinochet. Nu står man inför det andra steget, presidentoch parlamentsvalen den 14 december. Den chilenska oppositionen behöver allt tänkbart politiskt och moraliskt stöd från det internationella samfundet. En konkret åtgärd som kan vidtas är att sända så många internationella observatörer som möjligt i samband med valet. Jag reser därför själv till Chile under den vecka som valet äger rum. Det finns risk för att de Pinochetsympatiserande krafterna i Chile genom olika repressiva och odemokratiska manövrer söker att omintetgöra en väntad demokratisk seger. Men svårigheterna är långt ifrån övervunna i och med en demokratisk valseger. Efter valet kommer kanske den svåraste och mest komplicerade fasen — det tredje steget — nämligen att omvandla Chile till en säkert förankrad demokrati. I sitt svar berör utrikesministern detta problem när han bl.a. talar om de odemokratiska inslagen i konstitutionen och om krigsmaktens maktpositioner. Men i själva verket är hela den chilenska administrationen styrd och indoktrinerad av antidemokratiska dekret, organ och myndighetsutövare. Det är angeläget att alla brott mot de mänskliga rättigheterna under de gångna 16 år, särskilt mord, försvinnanden och tortyr, undersöks och att rättvisa skipas i ett oberoende rättsväsende. 1978 års amnestilag om dem som utfört brott mod de mänskliga rättigheterna måste upphävas. Det är då en demokratisk regering förhoppningsvis har installerats som det internationella samfundet måste göra sina stora uppoffrande insatser. Det är välgörande att svenska regeringen nu förbereder ett bistånd åt ett demokratiskt Chile. Det finns i vårt land en mycket stark och bred opinion som vill att dessa biståndsinsatser skall bli verkligt generösa och effektiva. Jag hoppas att utrikesministern, som jag uppfattade antyddes i svaret, kan bekräfta att så blir fallet och även kan något närmare ange inriktningen och omfattningen av biståndet. Det är också bra att ett ekonomiskt samarbete förbereds. Det är viktigt att detta samarbete och utbyte omfattar också andra områden, bl.a. kultur, vetenskap och teknologi. Efter kuppen flydde många chilenare och blev politiska flyktingar utomlands. Den lag som förhindrade dem att återvända togs bort 1988. Med något undantag lever chilenarna inte längre i påtvingad exil, men den nuvarande konstitutionen tillåter presidenten att upphäva deras rätt att leva i sitt eget land. Återvändandet innebär för många chilenare att man lämnar en trygghet och social välfärd för att försöka anpassa sig till ett samhälle som ofta har genomgått stora förändringar. Då det gäller förberedelse och stöd inför återvändandet görs otillräckliga insatser, vilket i hög grad försvårar det frivilliga återvändandet till hemlandet. Regeringen bör utarbeta ett återvändandeprogram, inte bara för chilenare utan även för andra invandrare, som frivilligt vill återvända till sina hemländer. Nu gäller det för Sverige att i FN och andra internationella organ övertyga om massivt stöd till det chilenska folket. Det bästa sättet är att föregå med gott exempel. En framgång för ett demokratiskt Chile har ett stort politiskt och symboliskt värde som exempel på att nationell och internationell kamp kan ge resultat.

Fru talman! Jag vill instämma i Hans Göran Francks bedömning av svaret, och jag vill tacka utrikesminister Sten Andersson för svaret. Det är ett bra och utförligt svar. Jag kan även konstatera något som vi egentligen redan vet, nämligen att regeringen genom utrikesministern, mitt parti och jag har istort sett samma uppfattning om situationen i Chile. Vi är också i stort sett överens om vad som bör göras från svensk sida. Utvecklingen i Chile är verkligen hoppfull. Det finns en bred politisk enighet inom den demokratiska oppositionen. Man sluter upp bakom en gemensam presidentkandidat, Patricio Aylwin, och det finns en politisk mognad, en analys av situationen i landet, som gör att oppositionen är väl rustad att ta över regeringsmakten i landet våren 1990. Men det finns också mörka moln på den ljusa himlen. Sten Andersson nämner flera av dem. Jag var i Chile, huvudsakligen i Santiago, första veckan i september i år och upplevde på mycket nära håll en hel del av det som utrikesministern tar upp, t.ex. det politiska våldet. Attentatet mot MIR-ledaren Jecar Neghme skedde i min omedelbara närhet. Jag deltog i sorgehögtiderna över honom, och det är upplevelser som etsat sig fast och är mycket svåra att glömma. Det finns en fruktan att våldet skall trappas upp ytterligare, och det finns en övertygelse inom oppositionen att våldet är intimt förknippat med regimen. Chile har Latinamerikas bäst organiserade militär och polis. Denna mi litär och polis kan styra de mördarband på högerkanten som genomför politiska attentat. De kan hindra dem, stoppa dem eller släppa dem fria. Exemplet med de två fackliga ledarna som släpptes i måndags visar betydelsen av internationella opinionsyttringar. Hans Göran Franck bedömde de politiska fångarnas situation. Jag delar inte riktigt uppfattningen att de politiska fångarna, de ca 450 personer som sitter i fängelse i dag, inte har någon anledning att befara att situationen för dem är farlig. De är utsatta på så sätt att de är fängslade och de är i regimens våld. Vad som händer med dessa fångar måste bevakas kontinuerligt. Det finns anledning till oro, och det finns anledning att följa situationen för de politiska fångarna även efter ett demokratiskt maktövertagande. Det finns dåliga exempel på hur dessa frågor har lösts i grannländerna Argentina och Uruguay. De överenskommelser och de förslag till lösningar som finns inom Concertacionen och som har accepterats av i stort sett alla politiska partier är väl de rimliga lösningarna. Tyvärr kan man konstatera att detta är förslag till lösningar som inte kommer att tillfredsställa alla. Det är tragiskt, men det är troligen ofrånkomligt. Jag kan från mitt besök vittna om den respekt som den svenska regeringen, det svenska folket och svenska politiker har i den chilenska oppositionen. Man får stöd och hjälp när man säger att man kommer från Sverige, och man möts av tacksamhet. Man träffar på chilenare som har varit i Sverige, återkommit och nu deltar i den demokratiska kampen. Utrikesministerns försäkran att vi från svensk sida skall fortsätta att med stor uppmärksamhet följa utvecklingen i Chile under perioden fram till valet och regimskiftet i mars känns betryggande. Jag vill än en gång tacka för svaret.
Fru talman! Rolf Nilson hänvisade till att jag skulle ha yttrat mig om de politiska fångarna i Chile. Det gjorde jag inte. Men jag tycker att det är mycket viktigt att de politiska fångarnas situation bevakas med all den noggrannhet och vaksamhet som är möjlig. Min uppfattning är att alla politiska fångar i Chile — de kan beräknas till ca 450 — bör friges. När den chilenska oppositionen väl kommer till makten hoppas jag att den skall kunna genomföra frigivningen på ett sätt som tillfredsställer kraven. Det finns politiska fångar i Chile som har suttit mycket länge. Det finns de som har suttit i dödscell i många år. Deras lidande har varit mycket stort. Frågan om frigivning av alla politiska fångar måste lösas i humanitär anda.

Fru talman! Oskar Lindkvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att till rimliga kostnader öka nyproduktionen av bostäder. Inledningsvis vill jag erinra om att nyproduktionen av bostäder har ökat kraftigt under senare år. År 1985 skedde igångsättning av ca 28 000 nya lägenheter. I år beräknas igångsättning ske av mellan 55 000 och 60 000 nya lägenheter. Det är den högsta produktionsnivån sedan mitten av 1970-talet. Jag bedömer att det behövs ett fortsatt högt bostadsbyggande de närmaste åren för att tillgodose den stora efterfrågan. Denna produktion måste prioriteras. Samtidigt har den snabba ökningen av bostadsbyggandet tillsammans med en ökning av annat byggande medfört kraftigt stigande produktionskostnader. År 1988 steg produktionskostnaderna för nya bostäder två och en halv gång snabbare än priserna i allmänhet. Den främsta orsaken till detta är den överhettade byggkonjunktur som alltjämt råder. Om kostnadsutvecklingen skall dämpas måste därför det totala byggandet minskas. Om nyproduktionen av bostäder skall kunna prioriteras måste då annat byggande begränsas. Ett antal åtgärder med denna inriktning har också vidtagits under senare tid genom beslut av riksdag och regering. I Stockholmsområdet har annat byggande än bostäder begränsats till 70 96 av 1986 års volym. Där har också införts en investeringsavgift för annat byggande än bostäder. För hela landet har annat byggande än bostäder begränsats för 1989 till 95 96 av 1988 års volym. Ombyggnader av bostäder har hållits tillbaka med ramar för lånebesluten. I samma syfte har den garanterade räntan höjts för ombyggnader. Även bristen på byggnadsmaterial är en viktig orsak till kostnadsökningarna. Därför har beslut fattats om att byggprodukter som godkänts av vissa organ i annat nordiskt land skall få användas också i Sverige utan förnyat godkännande här. Vidare har jag överenskommit med byggentreprenörerna och de stora byggherrarna om riktlinjer för att underlätta nyproduktion av bostäder. Riktlinjerna innebär bl.a. att entreprenörerna ställer upp med den byggkapacitet som erfordras för att genomföra kommunernas planerade bostadsbyggande. Det skall ske till priser som man kan enas med länsbostadsnämnderna om. Målet är att byggnadskostnaderna inte skall stiga snabbare än inflationen i övrigt. En arbetsgrupp har bildats med representanter från bl.a. myndigheter och byggbranschen med uppgift att följa upp överläggningarna och lämna förslag till ytterligare åtgärder. Dessutom har jag efter beslut av regeringen tillkallat en särskild utredare med uppgift att snabbt ta fram förslag till en förenklad hantering vid beslut om statliga lån. Utredaren lämnade sina förslag under gårdagen. De vidtagna åtgärderna får nu successivt fullt genomslag. Enligt planoch bostadsverkets redovisning ökade produktionskostnaderna för flerfamiljshus under perioden januari t.o.m. augusti i år i ungefär samma takt som priserna i allmänhet. Om denna utveckling håller i sig året ut har prisutvecklingen dämpats kraftigt. Regeringen följer den fortsatta utvecklingen uppmärksamt och är givetvis beredd att vidta ytterligare åtgärder om situationen så kräver.

Fru talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min interpellation. De åtgärder som har vidtagits av riksdagen och regeringen har medfört ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Nu säger också bostadsministern att bostadsproduktionen måste prioriteras, dvs. att allt annat byggande måste hållas tillbaka så att vi får bukt med de allt högre produktionskostnaderna. Bostadsbyggandet måste få stor omfattning under de närmaste åren om vi skall klara efterfrågan. Det är bra att de åtgärder som har vidtagits har visat att kritikerna i riksdagen hade fel när de gick emot de olika uppslag som fanns för att komma till rätta med bostadsfrågan på en överhettad bostadsmarknad. Det gäller nu att inte släppa taget. Bostadsproduktionen måste få en sådan uppläggning att vi kan garantera en hög och jämn bostadsproduktion, till gagn för priserna och till gagn för sysselsättningen. Det fordrar naturligtvis mera långsiktighet, även om det också är nödvändigt med en viss flexibilitet för att man skall komma till rätta med de viktiga uppgifterna. Betydligt svårare än att klara uppgiften att öka bostadsbyggandet är helt riktigt, som bostadsministern anförde i svaret, att klara kostnadsutvecklingen. Det konstateras nu att kostnaderna för bostadsproduktionen har anpassats till mera normala proportioner. Boverkets statistik bildar underlag för den bekräftelsen. Det framgår därav att utvecklingen av produktionskostnaden för flerfamiljshus nu är i takt med inflationen. Det konstateras emellertid som bekant också att kostnaderna för småhusbyggandet som grupp alltjämt är klart större än kostnaderna för byggande av flerfamiljshus. Det är väldigt farligt att nöja sig med de hittills uppnådda resultaten. Vi måste därför fortsätta ansträngningarna att få ned produktionskostnaderna för bostäder. Jag vet — det vet säkert också bostadsministern, kanske bättre än någon annan — att räntan är på väg uppåt, och att varje gång den stiger uppåt drabbar det boendekostnaderna. Vi känner också till att flera bostadssökande har tvingats tacka nej till nyproducerade bostäder eftersom de inte klarar boendekostnaden. Det har t.o.m. inträffat, och inträffar alltjämt nästan dagligen, att nyligen hitkomna invandrare har fått flytta in i nyproducerade lägenheter, medan folk i förvärvsarbete måste tacka nej på grund av att kostnaderna är orimliga och oacceptabla. De har inte kapacitet att betala hyrorna i nyproduktionen. Många bra åtgärder har satts in, det medger jag. Problemet är att boendekostnaderna alltjämt ligger i en klar ledning. Jag har, fru talman, inga andra synpunkter på dessa frågor än vad bostadsministern har anfört i sitt svar. Däremot hade jag kanske trott att bostadsministern skulle ha varit så vänlig att han velat ge någon signal om hur bostadsmarknaden kan komma att beröras av den förestående omläggningen av våra skatter. Även om vi inte känner till alla komponenter i den skatteomläggningen, vet vi en sak med mycket stor bestämdhet, nämligen att långt ifrån alla kommer att få sänkt skatt. Samtidigt är det lika säkert att alla kommer att få högre boendekostnader. Härtill kommer ökade eloch miljökostnader samt höjd moms, och allt det här kommer att påverka boendekostnaderna. Jag utgår från att bostadsministern är klar över att det i ett sådant läge kommer att ställas krav på högre boendesubventioner för att berörda grupper skall kunna hållas skadeslösa. Det vore därför bra om bostadsministern i en replik kunde ge någon signal om hur han funderar på dessa problem.

Fru talman! Jag välkomnar att socialdemokraterna har tagit upp debatten om byggkostnaderna. Vi har länge försökt få dem att göra det, men vi har inte fått något gehör. Vi har från centerns sida krävt en rad åtgärder för att komma till rätta med utvecklingen på detta område. Vi har begärt politiska åtgärder för regional balans, åtgärder som motverkar trycket i storstäderna, vilket driver upp kostnaderna. Vi har också begärt att resurser skall styras bort från kontorsbyggandet och bostadsbyggandet. Centern har föreslagit en 25-procentig investeringsavgift. Så småningom har en 10-procentig sådan genomförts. Vi har krävt stimulanser för att snabbt få i gång bostadsbyggandet när detta varit aktuellt. Jag vill gärna ge en eloge till bostadsministern för att vi just nu har en hög byggnadsproduktion, men den borde vi ha haft för två år sedan för att vi skulle ha kunnat undvika att hamna i det kostnadsläge som vi nu har. Det är just på grund av att vi har fått i gång nyproduktionen för sent som vi har fått en kostnadsexplosion. Vi har krävt ett lånesystem som är mera kostnadskänsligt än det nuvarande, och vi har för att hålla kostnaderna nere krävt åtgärder för en stabilare bostadspolitik, som motverkar svängningarna mellan ombyggnad och nyproduktion. Vi har begärt en översyn av konkurrenslagstiftningen för att främja konkurrens och flexibilitet och för att hålla byggkostnaderna på en låg nivå. Vi har krävt en reformerad bostadsbeskattning syftande till bättre effektivitet i den bostadsstock som vi i dag har. På alla dessa punkter har socialdemokraterna dock, både i bostadsutskottet och i bostadsdepartementet, i stort sett sagt nej och inte velat lyssna. Jag vill nu fråga: Varför har ni gått emot alla de här åtgärderna? Varför vaknar ni först nu, efter att ha försuttit två till tre år när det gällt att angripa dessa problem? Bostadsministern har nu lämnat ett svar som är mycket tunt. Han redovisar de åtgärder som har vidtagits. En del av dessa har föreslagits av centerpartiet, och vi har inte ställt oss avvisande i dessa sammanhang, men åtgärderna har varit långt ifrån tillräckliga. Vi har inte fått några besked om hur bostadsministern fortsättningsvis vill angripa dessa problem. Ett besked om att man skall följa utvecklingen med uppmärksamhet säger inte mycket. Det har regeringen redan gjort i två år, och det är denna attityd som är det mest oroande just nu. Det är viktigt att vi nu kan hålla bostadsproduktionen uppe på en hög nivå, men vad tänker regeringen eller vissa delar av regeringen göra just nu? Jo, man tänker på nybyggnationen lägga en momshöjning som på ett bräde skulle öka byggkostnaderna med 10 96, vilket skulle höja hyresnivån med 250—300 kr. i månaden för en nybyggd normallägenhet. Det är fruktansvärt. Hur kan man vara så förbålt oförsiktig med kostnaderna inom byggandet att man föreslår en åtgärd med sådana konsekvenser? Jag noterade i Oskar Lindkvists inlägg att han var orolig på den här punkten. I skattedebatterna går skiljelinjerna inte alltid mellan politiska partier utan följer ibland andra vägar. Jag har bl.a. i debattartiklar efterlyst bostadspolitikernas synpunkter i skattedebatten. Jag välkomnar den oro som Oskar Lindkvist gav uttryck för från denna talarstol.

En sådan höjning skulle få förödande konsekvenser för bibehållandet av en stabil nyproduktion i framtiden. Det finns naturligtvis också andra åtgärder som borde vidtas för en begränsning av annat byggande. Är regeringen beredd att lägga på en högre investeringsavgift, att skärpa lokalhyreslagstiftningen och att påverka kommunalpolitikerna att använda planoch bygglagstiftningen för att främja bostadsbyggande framför kontorsbyggande?

Fru talman! Jag delar Oskar Lindkvists uppfattning om värdet och behovet av en långsiktig planering på byggandets område. En särskild arbetsgrupp jobbar med dessa frågor för att undersöka vilka förutsättningar som finns för en långsiktig planering. Jag kallade i början av sommaren till en överläggning med alla berörda intressenter i just denna fråga. Från kommunalt håll och bland byggmarknadens kontrahenter, både entreprenörer och byggherrar, var man rörande överens om vikten och värdet av detta. Men från näringslivet i övrigt var man inte särskilt benägen att delta i en sådan mera långsiktig planering. För att man skall kunna åstadkomma en sådan är det ju nödvändigt att man kan lägga ut byggandet också i tider med lågkonjunktur, och då räcker det inte enbart med ett bostadsbyggande för att upprätthålla sysselsättning och långsiktighet. Det krävs under sådana tider också ett byggande inom näringslivet. Dessa diskussioner kommer att gå vidare, och vi väntar på förslag från arbetsgruppen förhoppningsvis under detta år eller i början av nästa år. Skatteförslagen och boendekostnadsutredningens förslag är under beredning. Boendekostnadsutredningens förslag är fortfarande på remisstadiet. Remissvaren skall vara inlämnade vid utgången av denna månad. Sedan vidtar arbetet med att väga samman de olika förslagen med utgångspunkten att försöka åstadkomma en bra bostadspolitisk lösning av detta. Det innebär naturligtvis att påverkan på boendekostnaderna måste studeras detaljerat och noggrant. Det är möjligt att göra detta eftersom båda utredningarna är framlagda och eftersom även remissynpunkterna då har kompletterat utredningsmaterialet. Detta arbete kommer att bedrivas i regeringskansliet, och regeringen räknar med att kunna presentera förslagen i början av nästa år, i samband med att den stora skattereformen skall presenteras. När det gäller Agne Hanssons resonemang om byggmomsen vill jag bara erinra honom om att boendekostnadsutredningen har lagt fram förslag som innebär att den momshöjning på bostadsbyggandet som skatteutredningen har lagt fram förslag om elimineras. Vi får se vad de olika remissinstanserna säger. Därefter blir det en gemensam uppgift att väga samman detta. Men jag vill understryka att boendekostnadsutredningen har lagt fram förslag som tillgodoser det som Agne Hansson var ute efter, nämligen att man inte skulle höja momsen på bostadsbyggandet. Beträffande Agne Hanssons uppräkning av övriga förslag, som han påstod att socialdemokratin skulle ha sagt nej till, kan jag inte dra någon annan slut sats än att det är precis detta som vi har arbetat med och som vi nu presenterat förslag om. Lånesystemet borde ses över, sade Agne Hansson. Ja, det är precis det som har skett. Det är det som boendekostnadsutredningen har gjort, och detta förslag får riksdagen ta ställning till i vår. Beträffande en översyn av konkurrenslagstiftningen vill jag säga att en sådan utredning är tillsatt. När det gäller en reformerad beskattning är det vad skatteutredningen har sysslat med och som även boendekostnadsutredningen haft synpunkter på. Regeringen skall nu få möjligheter att betrakta och analysera det materialet i ett sammanhang och därefter återkomma till riksdagen med förslag. Ett annat krav från Agne Hansson gällde långsiktigheten, och den har jag nyss berört i mitt svar till Oskar Lindkvist. Jag tycker att Agne Hansson gör det litet för enkelt för sig när han påstår att det här är fråga om centerpartistiska initiativ som socialdemokratin sagt nej till. Socialdemokraterna arbetar för fullt inom alla dessa områden, Agne Hansson. Agne Hansson ger inte mycket för att jag säger att regeringen följer utvecklingen. Han påstår att regeringen har gjort det alltför länge. Alla de olika initiativ som har tagits och som Agne Hansson har berört och som han sagt att centern på olika sätt föreslagit, är ju ett resultat av att man vidtar de åtgärder som utvecklingen kräver. Och nu ger de olika förslagen och initiativen resultat. Vi har alltså, även om vi betraktar de nio första månaderna i år, en kostnadsutveckling som i stort sett överenstämmer med inflationen när det gäller byggkostnaderna på bostadsproduktionens område.

Fru talman! Jag tror inte att Agne Hansson och jag behöver stå i kammaren och övertyga varandra om vad vi har uträttat i bostadsutskottet. Jag påstår att vi hela tiden har fört en mycket offensiv bostadspolitik, vi har tagit initiativ i utskottet som har drivit bostadsfrågorna, och vi har tagit upp dessa frågor i kammardebatterna om bostadspolitiken. Jag medger att centerpartiet har väckt motioner som vi socialdemokrater på mycket goda grunder har avvisat, inte på grund av att vi anser att förslagen i dem inte skulle kunna användas utan helt enkelt därför att åtgärder redan har vidtagits i fråga om det som centerpartiet har föreslagit. Jag skulle i stället vilja föreslå en liten samkörning om bostadsfrågorna, eftersom det som förestår runt hörnet förutsätter att man har mycket stor kapacitet för att kunna hävda de boendes intressen när vi skall ta itu med skattefrågorna. Jag vill säga till bostadsministern att vi oss emellan inte har några delade meningar, åtminstone inte i nuläget. Jag är oroad över en mycket viktig sak, nämligen att subventionerna nu skall förändras och att den gamla subventionspolitiken, enligt föreliggande förslag, skall upphöra. Då drar jag mig till minnes hur många gånger vi har diskuterat denna fråga i den socialdemokratiska riksdagsgruppen långt innan Ulf Lönnqvist kom in i Sveriges riksdag. Vi diskuterade med statsminister Erlander, jag minns det mycket väl. Då var det fråga om att man skulle skapa större rättvisa på boendeområdet, då skulle man ta bort den generella subventionspolitiken, och man skulle införa mer målinriktade stöd. Och jag minns hur dåvarande partiordföranden och riksdagsgruppen sade att vi skall ha en generell välfärdspolitik. Vi skall ha en subventionspolitik. Även om det innebär att de som har bra inkomster bor i subventionerade lägenheter betalar de i alla fall skatt efter bärkraft. Detta tilldrog sig alltså på den tiden då folk i allmänhet betalade skatt efter bärkraft. Jag tror alltså att det finns anledning att vara mycket uppmärksam och vaksam, och jag utgår från att det är en av bostadsministerns viktigaste uppgifter.

Fru talman! De centerpartistiska initiativen håller på att genomföras, säger bostadsministern. Det är riktigt i visssa avseenden, och då med en begränsad räckvidd. Vad jag kritiserar regeringen för är att den har varit för senfärdig och har tagit till sig dessa förslag för sent, vaknat för sent. Regeringen har dessutom inte genomfört förslagen fullt ut, så att de har fått full effekt. Ett sådant exempel är investeringsavgiften, där centern har krävt mer än en fördubbling av vad som nu gäller. Om regeringen hade gjort det långt tidigare, hade man uppnått en bättre effekt. Jag medger gärna, Oskar Lindkvist, att vi har kunnat samköra i bostadsutskottet på ett sätt som har flyttat fram positionerna i vissa hänseenden, och det hoppas jag att vi har möjlighet att göra även framöver. Jag noterar då med tillfredsställelse att Oskar Lindkvist och jag har samma uppfattning i synen på reformeringen av bostadsbeskattningen. Och jag har gett uttryck för denna uppfattning vid flera tillfällen tidigare, och vi har inom centern uppfattningen att man måste vara oerhört försiktig när det gäller att beskatta nödvändiga områden, t.ex. boendet. Det finns så mycket som tyder på att en social bostadspolitik kan raseras om detta hanteras vårdslöst, t.ex. när det gäller boendekostnadsutvecklingen och borttagandet av subventionerna. Det gäller organisationsfrågorna — just nu behandlar vi i bostadsutskottet en proposition om länsbostadsnämnderna — och många andra frågor. Där vill jag säga att det finns anledning att fundera på hur subventionerna i framtiden skall riktas och hur vi skall hantera dem så att de inte växer oss över huvudet. Det måste ske på ett sansat sätt. Det var, herr bostadsminister, skatteförslagen som låg i botten som motiv för boendekostnadsutredningen, tyvärr inte centerns förslag med utgångspunkt i den sociala bostadspolitiken. Jag är rädd för att man nu börjar genomföra en skatteomläggning utan att beakta boendekostnadsutredningens förslag. Jag hoppas få en signal från bostadsministern om han delar min oro.

Fru talman! Jag vill gärna slå fast att vi skall slå vakt om den sociala bostadspolitiken. Den skall vara utgångspunkten och rättesnöret för vår bostadspolitik i framtiden liksom i dag. Jag vill också, för att ge ett rakt svar, till Oskar Lindkvist säga att jag tror att det blir nödvändigt med att vidta förändringar när det gäller bostadsbidragen i den riktning som Oskar Lind kvist antydde i sin fråga, när vi gör den samlade bedömningen av skatteutredningarnas och boendekostnadsutredningens förslag. Men det får vi anledning att återkomma till litet längre fram. Låt mig vidare slå fast att boendekostnadsutredningens förslag ju innebär att betydande subventionsmoment finns kvar på det bostadspolitiska området. Låt mig också notera att de stora organisationerna på bostadsområdet, i de uttalanden som de har gjort med anledning av boendekostnadsutredningens förslag, ställt sig positiva till dessa förslag. Vi får som sagt anledning att återkomma till detta. Agne Hansson var missnöjd med storleken av investeringsavgiften. Låt mig bara erinra Agne Hansson om att det var här i Sveriges riksdag man enade sig om procentsatsen 10 70. Agne Hansson menade i sitt förra inlägg att en del åtgärder har satts in för sent. Låt mig då stillsamt erinra om det arv på det bostadspolitiska området som socialdemokratin fick ta över 1982. Det var en situation som gjorde att vi hade ungefär 40 000 tomma lägenheter i vårt land 1983 och 13 000 arbetslösa byggnadsarbetare, därför att byggverksamheten avtog på ett förskräckande sätt. Det gällde bostadsbyggandet men även näringslivets investeringar, som under de borgerliga regeringsåren sjunkit med 70-80 26. Materialindustrin gick på knäna. Det fanns ingen efterfrågan på dess produkter. Industri efter industri fick läggas ned. Det var, Agne Hansson, det som överlämnades. Detta var utgångspunkten. Det är alldeles självklart att det då handlade om att så snabbt som det någonsin var möjligt få människor i arbete, få materialindustrin på fötter, över huvud taget få i gång byggmarknaden så att det inte skulle bli framtida men som inte gick att reparera. Så tog successivt byggverksamheten fart. Det är alldeles självklart att åtgärder sedan fortlöpande satts in för att rätta till den besvärliga situation som hade lämnats över från den borgerliga regeringen till den då tillträdda socialdemokratiska. Byggverksamheten har sedan, i takt med att industrins investeringsbenägenhet har ökat, att människor kommit i arbete och därmed ökat sin efterfrågan på bostäder, tagit sådan fart att det har varit nödvändigt att gå in med dämpande åtgärder. Detta har regeringen gjort. På det sättet, Agne Hansson, måste man hela tiden anpassa de åtgärder som sätts in till den befintliga situationen. Det är precis så vi har arbetat, och precis så måste vi också i framtiden arbeta. Det är på det viset man kan åstadkomma en bra utveckling på både kostnadssidan och produktionssidan. Jag vill än en gång understryka att alla ansträngningar naturligtvis måste göras för att se om det går att åstadkomma en långsiktig planering på byggandets område. Det är vi alla betjänta av. Skall vi åstadkomma det måste alla vara beredda att ställa upp, dvs. alla de olika samhällssektorer som är beroende av byggandet — näringslivet, samhällsinstanserna, bostadsområdet. Allt detta måste till om en långsiktighet skall kunna främjas och utvecklas.

Fru talman! Anna Horn af Rantzien har ställt tre frågor till statsministern kring sträckningen av väg E4 vid Haga Norra i Solna kommun. Interpellationen har överlämnats till mig. Låg mig först konstatera att Anna Horn af Rantzien och jag tycks vara överens om att en ombyggnad av väg E 4 utmed Hagaparken är nödvändig för att öka framkomligheten för trafiken genom Solna. Olika förslag till trafiklösning har utretts av vägförvaltningen i länet i samråd med kommunen och andra berörda organ. Vägverket har därefter fastställt det förslag som verket bedömt bäst tillgodose de krav som ställs i väglagen, att en väg skall byggas så ”att ändamålet med vägen vinnes med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad”. Det fastställda förslaget innebär att väg E4 höjs över nuvarande nivå, vilket möjliggör en från trafikteknisk synpunkt bra lösning till skälig kostnad. Förslaget medför dock vissa negativa effekter, bl.a. ökat buller i angränsande områden. Vägverkets beslut har överklagats till regeringen. Ärendet är under beredning i regeringskansliet, och jag kan därför inte diskutera det i sak utan kommer att belysa frågorna från principiell synpunkt. I den första frågan undrar Anna Horn af Rantzien hur olika faktorer skall vägas mot varandra; hur kommunens och vägverkets ståndpunkt skall vägas mot naturresurslagens regler om bevarande av riksintressen. fr.o.m. den 1 juli 1987 skall vid prövning av ärenden enligt väglagen naturresurslagen tillämpas. Vägverket skall följaktligen vid fastställelseprövningen göra de avvägningar som naturresurslagen förutsätter. Denna prövning skall göras oavsett vilka avtal som tidigare träffats mellan kommunen och vägverket. Den andra frågan, som jag uppfattar den, handlar om vilken hänsyn som skall tas till kostnadsskillnaderna mellan olika förslag ställda i förhållande till intresset av att bevara naturoch kulturtillgångar av riksintresse. Enligt regeln i väglagen, som jag tidigare citerade, skall kostnaden för ett vägobjekt vara skälig ställd i relation till det intrång och de olägenheter som uppkommer. Det innebär att kostnaden är en av de faktorer som skall vägas samman med andra omständigheter till ett slutligt ställningstagande. Att generellt ange vilken tyngd olika faktorer, exempelvis ekonomiska, skall ha i ett sådant sammanhang är inte möjligt. En prövning får ske från fall till fall med användande av tillgängliga kunskaper och gott omdöme. Slutligen frågar Anna Horn af Rantzien om regeringen kan bidra till att en opartisk utredning av det alternativa förslagets kostnader tas fram och jämförs med vägverkets förslag. Det är vägverkets uppgift att ta fram bästa möjliga underlag för ett beslut, och vid ett överklagande skall regeringen pröva bl.a. om det underlag som föreligger är tillräckligt. Denna prövning ingår i den beredning av ärendet som pågår i regeringskansliet. I det aktuella ärendet har diskussioner förts mellan Solna kommun och vägverket med anledning av de synpunkter på vägprojektet som kommit fram under senare tid. Dessa diskussioner har resulterat i att vägverket kommer att ta fram ett alternativförslag och därefter redovisa en jämförelse mellan detta förslag och det som nu ligger hos regeringen. När denna redovisning föreligger kommer regeringen att fatta beslut i ärendet.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern å Anna Horn af Rantziens vägnar. Anna Horn af Rantzien är just nu i New York. Jag som ersättare får därför ta emot interpallationssvaret. I går när jag läste svaret och för den delen också i morse när jag läste morgontidningarna blev jag, förstås, mycket glad. Svaret är precis vad vi har önskat, nämligen att vägverket skall ta fram ett alternativförslag. Jag är alltså glad över att det trägna motståndet från Haga-Brunnsvikens vänner och från miljöpartiet, centerpartiet och vpk men även från olika experter — bl.a. länsantikvarien — har medverkat till att beslutande instanser nu har fått upp ögonen för de värden som står på spel, t.ex. i Hagaparken. Jag lyckönskar dessa instanser till ett klokt beslut när det gäller att ta fram ett bättre förslag.

Fru talman! Jag har tidigare haft tillfälle att diskutera den här frågan med kommunikationsministern. Men jag vill gärna göra en kommentar beträffande den nya situationen. Tyvärr är vägverket inte alltid mästare på att hitta miljövänliga lösningar för sina vägsträckningar. Den typ av problem som vi nu har upplevt i Haga känner vi igen från debatten om olika vägsträckningar it.ex. Bohuslän och Östergötland. Det har alltså visat sig vara väldigt viktigt att det förs en intensiv politisk debatt om de olika vägdragningsförslag som finns. Jag hoppas att den alternativutredning som vägverket nu har beslutat om verkligen kommer att leda till att vi får en lösning som är godtagbar både ur miljösynpunkt och med hänsyn till de stora kulturvärden som står på spel i Hagaparken. Jag vet inte om det är för optimistiskt att tro att frågan redan är löst. Vägverket har ju tidigare varit ganska avvisande till olika alternativa lösningar. Naturligtvis är det ändå min förhoppning att man vid vägverket inte skall känna sig så bunden av tidigare ställningstaganden att det kommer att avspegla sig i vägverkets sätt att hantera frågan. Framför allt hoppas jag att regeringen slutgiltigt kommer att granska frågan med den klara målsättningen att alla möjligheter skall tas till vara när det gäller att åstadkomma en så miljövänlig lösning på den här trafikplatsen som det över huvud taget är möjligt. Slaget är kanske inte vunnet. Men jag hoppas att detta skall vara början till en process som bidrar till att vi får en godtagbar lösning vid Haga Norra.

Fru talman! Bara några korta kommentarer. Pär Granstedt talar om ”slaget”. Men så dramatiskt är det kanske inte. Det är väl ändå inte fråga om någon krigföring här, hoppas jag. Pär Granstedt säger att vägverket inte alltid är mästare på att hitta de bästa lösningarna. Låt mig då säga att vägverket har god kapacitet och gör ett väldigt gott jobb. Jag tycker faktiskt att det är värt att poängtera detta. Alla erinringar mot vägverket är faktiskt inte alltid så väl grundade. Att man nu på initiativ av Solna kommun är beredd att ånyo studera frågan visar ju på en öppenhet från vägverkets sida när det gäller att gå opinioner till mötes och att ingående penetrera detta för att se om det finns bättre lösningar. Det här är ju ett komplicerat ärende — det måste väl alla erkänna. Men det är också nödvändigt att genomföra detta projekt. Självfallet är det bra om det förs en intensiv diskussion och om denna präglas av öppenhet. Jag vill erinra Pär Granstedt om att jag i vår förra debatt i våras hänvisade just till behovet av att i ett omfattande remissarbete få fram alla synpunkter i ärendet. I det pressmeddelande som lämnades i går efter de överläggningar som anordnats, som sagt, på initiativ av Solna kommun sägs det: Under den senaste tidens överläggningar har Solna kommun och vägverket enats om att alternativet med en nedsänkt E 4-infart bör utredas ytterligare, och utredningen skall inriktas på att göra en ny total miljöoch trafikjämförelse, medan vägverkets förslag har en nedsänkt infartslösning. Slutligen vill jag försäkra Pär Granstedt om att regeringen, som alltid, med stort allvar kommer att granska och med gott omdöme avgöra ärendet när det slutligen kommer till prövning.
Fru talman! Till att börja med vill jag säga något om mitt ordval. Naturligtvis handlar det om ett bildligt uttryck. Ordvalet var inte uttryck för någon alltför omfattande krigiskhet. Men det har å andra sidan varit en mycket omfattande och betydelsefull diskussion. Det beslut som nu har fattats är nog — om jag får återgå till den krigiska terminologin —i varje fall något av en delseger för alla de krafter som har arbetat för att få en annorlunda lösning till stånd än den som vägverket tidigare hade tänkt sig. Sedan vill jag beträffande mitt uttalande om att vägverket inte alltid är mästare på att hitta de bästa lösningarna framhålla att jag uttryckligen sade att det var ur miljösynpunkt. Säkerligen är vägverkets lösningar nästan alltid mycket bra ur trafiksynpunkt. Men det finns en rad exempel på att vägverkets planering verkligen kommit att stå i strid med viktiga miljöintressen. Kanske skulle regeringen fundera över om man skulle ändra direktiven till vägverket så, att miljöhänsynen får en större tyngd redan från början. Då behöver man inte ta upp en fråga i flera omgångar. Dessutom skulle det inte behövas en så här omfattande kamp när det gäller många projekt innan man når fram till en ur miljösynpunkt godtagbar lösning. Jag hoppas, som sagt, att den nya utredningen kommer att leda till att vi får en bra lösning. Självfallet välkomnar jag den vilja att pröva frågan på nytt som vägverket nu har visat. Slutligen: Kommunikationsministern utlovar här en prövning präglad av omsorg och klokskap. Det tar jag som en garanti för att en miljövänlig lösning förr eller senare kommer att åstadkommas i Haga.
Fru talman! Jag vill bara erinra Pär Granstedt om att enligt den ordning som gäller tas miljöhänsynen med i bilden redan från början. Varje sådant här ärende skall föregås av en miljökonsekvensbeskrivning. Men man måste ta hänsyn till många olika saker. Detta är dessutom ett komplicerat ärende. Naturligtvis måste också de ekonomiska hänsynen vägas in, liksom de trafiktekniska. Ännu en gång vill jag säga att jag har stor respekt för det arbete som vägverket gör i den här typen av ärenden. Till hundra procent utgår man i alla ärenden från att miljökonsekvenserna också vägs in.
Fru talman! Även jag vill tacka kommunikationsministern för löftet att regeringen skall låta miljöaspekter och kulturaspekter väga mycket tungt när en lösning slutligen skall väljas.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har framställt en interpellation om intensifierad narkotikabekämpning, Sten Andersson i Malmö en interpellation om ändrade regler för försäljning av alkoholdrycker och Margö Ingvardsson en interpellation om prioriteringarna inom vården. På grund av arbetsplaneringen den närmaste tiden kommer interpellationerna inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. Vi har kommit överens om att de besvaras den 24 november.
Fru talman! Gullan Lindblad har ställt följande fyra frågor till mig. 1. Är det regeringens ambition att arbeta för att var och en skall kunna få vård när vård behövs utan att behöva stå i kö? 3. Kan höstriksdagen förvänta sig förslag som snabbt åstadkommer en förbättring av vårdsituationen i landet? Huvudmannaskapet och ansvaret för driften av nära nog all offentlig hälsooch sjukvård ligger numera på landstingen och de landstingsfria kommunerna. I detta ansvar ligger bl.a. att tillhandahålla en vård som svarar mot medborgarnas rättmätiga krav på kvalitet och tillgänglighet. Självfallet måste också befintliga personella och ekonomiska resurser tillvaratas på ett rationellt och effektivt sätt. I vissa delar av landet och särskilt i storstadsregionerna har sjukvårdshuvudmännen betydande problem med att rekrytera personal. Detta är en väsentlig förklaring till att man har otillfredsställande väntetider och köer både in till sjukvården och ut från akutsjukvården. Det senare resulterar i att, enligt uppgifter från Landstingsförbundet, omkring 15 96 av samtliga vårdplatser inom akutsjukvården för närvarande är belagda med s.k. färdigbehandlade patienter. Inom internmedicin och ortopedisk kirurgi utgör motsvarande andel mer än 20 9. Som ett uttryck för regeringens och sjukvårdshuvudmännens ambitioner att genom de goda exemplen påskynda en positiv utveckling av vården i Sverige, har en överenskommelse träffats med huvudmännen om att staten avsätter 50 milj.kr. som ett särskilt stimulansbidrag under år 1990, för att genom bl.a. erfarenhetsutbyte utveckla hälsooch sjukvården. En kartläggning av dagsläget har redan startat genom en särskild projektorganisation, bestående av företrädare för socialdepartementet, socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Spri. Det faktiska arbetsläget är redan sådant att man kan räkna med att såväl frågan om tillgänglighet till vissa typer av kirurgiska behandlingar som problem med medicinskt färdigbehandlade patienter kommer att kunna bearbetas under år 1990. Detta skall ske i en direkt dialog med flertalet berörda kliniker och andra ansvariga lokala företrädare. En annan åtgärd som redan beslutats är det bidrag om ca 140 milj.kr. för att lösa problemen med köer till thoraxkirurgi, gråstarroperationer och höftledstransplantationer som ingår i den senaste Dagmaröverenskommelsen. Även om landstingen har ansvar för driften av huvuddelen av sjukvården har staten givetvis även ett övergripande ansvar för hälsooch sjukvårdens utveckling och finansiering. Regeringens självklara målsättning är att målen i hälsooch sjukvårdslagen skall uppfyllas, så att medborgarna skall kunna få en god vård när behov föreligger. Regeringen kommer därför att, inom ramen för statens övergripande ansvar, låta analysera alternativ till dagens organisation, uppgiftsfördelning och styrsystem m.m. Syftet skall vara att finna lösningar som kan visa sig vara fruktbara för en fortsatt utveckling av hälsooch sjukvården så att den bättre än för närvarande svarar mot bl.a. de krav på tillgänglighet och service som den enskilde medborgaren har rätt att ställa. Den offentliga debatten om hälsooch sjukvården har breddats så att också socialförsäkringsfrågorna fått en framskjuten plats när olika utvecklingsstrategier har diskuterats. Regeringens ambitioner på detta område uttrycks i regeringsförklaringen till årets riksmöte. Under innevarande riksmöte kommer förslag att presenteras om förändringar av regelsystemet på detta område. Ett sådant förslag måste föregås av en analys av konsekven serna av en förändring. Jag är inte för dagen beredd att svara på frågan hur en samordning mellan hälsooch sjukvården och socialförsäkringarna bäst skall genomföras. Med hänsyn till de svårigheter som finns och som kan förutses när det gäller personalförsörjningen är det också viktigt att finna modeller för sjukvårdens organisation och struktur som är mindre personalkrävande än dagens och som bättre tar till vara den personal som finns inom området och dess kompetens utan att avkall ges på kvalitet och säkerhet. Från dessa utgångspunkter kommer staten genom företrädare för socialdepartementet och socialstyrelsen att aktivt delta i den utredning om vårdens framtida struktur som initierats av Landstingsförbundet.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för ett långt svar, men jag nödgas konstatera att socialministern sannerligen inte är någon vidare bra doktor för att bota en sjuk vård. Det enda recept som socialministern skriver ut är projektgrupper, analyser och pengar för att om möjligt bota vissa symptom hos en sedan länge mycket sjuk patient, nämligen sjukvården. De köpengar som anslagits tycks vara helt inriktade på att de mest heta politiska problemen skall lösas, dvs. de mest uppseendeväckande köerna, inte de medicinska problemen. Medan människor dör i vårdköerna skall företrädare för organisationer och statliga verk diskutera, analysera och försöka administrera bort köerna, och regeringen gör analyser. Jag uppskattar ambitionen, men medan gräset växer dör i det här fallet inte kon, utan patienten. Socialministern får nog i likhet med Luther utropa: Här står jag och kan inte annat! Den socialdemokratiska politiken har hittills visat sin totala oförmåga att klara vårdkrisen, liksom andra kriser inom den offentliga sektorn. Vården lider, liksom hela den offentliga sektorn, av ett systemfel: en så gott som total monopolisering, etableringskontroller, ja, i praktiken ett näringsförbud för vårdpersonal som vill driva eget. Vården lider också av stelhet och oförmåga att klara problemen vad gäller att decentralisera och föra ned besluten till människor i den direkta vården, dvs. på golvet och vid sjuksängen. Människor i vården vill i dag ta ett ökat ansvar. Jag vet att socialministern har den ambitionen, men det framkommer inte i detta svar. Det har tyvärr hänt alldeles för litet. Jag skrev min interpellation med anledning av en artikel i Dagens Nyheter den 10 september där socialministern sade: ”Alla ska ha rätt till vård. Däremot finns det inget som garanterar medborgarna — bortsett från akutfallen— sjukvårdsservice inom en viss angiven tidpunkt. Så långt kan vi nog aldrig komma.” Jag blev mycket oroad av att landets socialminister inte hade högre ambitioner än så. Nu sägs det visserligen i svaret att det är regeringens målsättning att målen i hälsooch sjukvårdslagen skall uppfyllas, men vi moderater anser att den självklara rätten till vård när man behöver den skall finnas redan i dag, i ett land som har världens näst högsta sjukvårdskostnader. Om inte det egna landstinget kan ge vården skall den ges av annat landsting eller av privat vårdgivare, ja, t.o.m. utomlands. Det är innebörden av den vårdga ranti som vi moderater vill införa men som socialdemokraterna i landstingen tyvärr har sagt nej till. Kan vi vara överens om den rättigheten för patienten, herr socialminister? I min interpellation ställde jag frågan om riksdagen kan förvänta sig förslag som snabbt åstadkommer en förbättring av vårdsituationen i landet. Ett sådant förslag är t.ex. att vårdpersonal fritt får driva eget på samma villkor som den offentliga vårdgivaren, landstinget. Det har visat sig att den personal som har gått över till privatvård stannar kvar och att det alltid är gott om sökande till dessa tjänster, medan det, så som socialministern säger i svaret, är svårt att rekrytera men framför allt — dess värre — att behålla personal inom den offentliga vården. Ökad konkurrens inom vården, ett ökat inslag av marknadsekonomi, är nämligen lösningen på vårdkrisen. Med en sjukvårdsförsäkring som följde patienten — enligt det moderata förslaget — skulle patienten ges valfrihet och den offentliga vården avlastas. I stället konstaterar jag — man blir knappast förvånad längre — att det socialdemokratiskt styrda Stockholms läns landsting nu vill strypa City Akuten, ett av de få alternativ som verkligen finns. Delar socialministern sjukvårdslandstingsrådets i Stockholm uppfattning att City Akutens vård är orättmätig? Jag vill gärna ha ett nekande svar på den frågan. Socialministern har inte svarat på min fråga om en ökad samordning mellan sjukvård och socialförsäkring, som det moderata förslaget skulle innebära och som faktiskt framstående socialdemokrater varit inne på, om än i en annan tappning. Det var det förslag som i somras lades fram av socialministerns partikollega i Göteborg, Göran Johansson, liksom av landstingsrådet Gunnar Hofring. Man menade då att det var möjligt att tänka sig en karensdag, och att pengarna för detta skulle kunna gå till vården. Det är inte riktigt vårt förslag, men jag blev mycket besviken över att socialdemokraterna över huvud taget inte ville ta upp diskussionen, utan genast slog igen dörren, på grund av att facket röt till, förstås. Sjukvården och socialförsäkringen är faktiskt något av kommunicerande kärl. Det skulle vara värdefullt om det verkligen kom ett förslag i den riktning som vi moderater har angivit.